Fru talman! Jag vill börja med att hälsa arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund välkommen hit. Vi saknade arbetsmarknadsministern i går, när vi hade en stor debatt om förslag som innebär att man raserar ekonomin för de arbetslösa i detta land. Vi saknade arbetsmarknadsministern även när vi debatterade hur man i framtiden skall finansiera arbetsmarknadsfonden. Men jag förmodar att arbetsmarknadsministern hade viktigare saker för sig än omsorgen om de arbetslösa i landet. Fru talman! Arbetslinjen ligger fast, säger regeringen. Det sade man i januari förra året, när man trodde att arbetslösheten 1993 skulle bli 4,5 %. Det säger man nu, när man tror att arbetslösheten i år skall bli 7 %. Det säger man fast man vet att 14 % av arbetskraften snart står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslinjen ligger fast, säger arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, samtidigt som han tror att 10 % kommer att vara öppet arbetslösa i sommar. Det är enkelt att säga att arbetslinjen ligger fast, men det är meningslösa ord när verkligheten visar något helt annat. Jag skulle vilja rikta en direkt uppmaning till de borgerliga ledamöterna. Säg som det är. Säg att ni har övergivit arbetslinjen för att i stället enbart prioritera bekämpningen av inflationen. Ni riskerar nämligen att öka på politikerföraktet genom att strö meningslösa ord omkring er, ord som alla ser att ni inte lever upp till. Hur tror ni att de 400 000 människor känner sig som i sommar är öppet arbetslösa och med ljus och lykta letar efter ett jobb eller en aktiv åtgärd? Hur tror ni att de känner sig, när ni påstår att arbetslinjen ligger fast? Hur hög skall den öppna arbetslösheten bli, innan ni erkänner att ni har övergivit arbetslinjen? Det räcker tydligen inte med 10 %. Går gränsen vid 11 %, 13 % eller 15 %? 1998 är arbetslösheten 11 %, säger regeringen. Var finns arbetslinjen? Hur är det med moral och etik i politiken, kds? Ni säger att arbetslinjen gäller, men samtidigt röstar ni här i riksdagen ner alla våra förslag som skulle minska den öppna arbetslösheten. Var finns moralen? Att det skulle bli så här kan inte heller vara någon nyhet för er. För snart ett och ett halvt år sedan skrev vi i vår motion: ''Det är nu som det avgörs om Sverige i det nya Europa skall fortsätta att hävda arbetslinjen och bedriva en politik för full sysselsättning eller om Sverige skall bli ett land med sjunkande ambitioner när det gäller arbete och utveckling.'' Vi krävde vid det tillfället att regeringen skulle ta fram ett ekonomiskt-politiskt program för att pressa ner arbetslösheten. Då låtsades ni inte höra, och då ville ni inte förstå. Nu kan vi se följderna av detta. Nu har vi facit i handen. Nu står snart var sjunde svensk utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Mer än 400 000 svenskar kommer att vara öppet arbetslösa i sommar. Nu kommer 100 000 långtidsarbetslösa allt närmare utslagningens stup. Den blomstertid som nu kommer blir en tid av arbetslöshet för våra ungdomar. Nu blir Sverige som vilket annat land som helst i Europa med massarbetslöshet och utslagning samt med ökande sociala problem och social oro. Tror ni att de arbetslösa bara är siffror i en statistikkolumn? Inser ni inte att bakom varje siffra finns en människa av kött och blod, med vilja att försörja sig och sin familj? Deras oro förs in i familjen, på samboende, på barn, på släktingar och på vänner. Pessimism och bristande framtidstro breder ut sig. De brustna framtidsdrömmarna blir allt fler. Ännu märks inte de arbetslösa så mycket. Deras röster är lågmälda, och den sociala oron är ännu kontrollerad. Men en dag kommer oron att förvandlas till ilska och passiviteten till aktivitet. Då, Börje Hörnlund, får ni stå till svars. Har ni då gjort allt ni kan för att bekämpa arbetslösheten? Ni skall då förklara varför det inte går att satsa på aktiva åtgärder, på investeringar och på ombyggnader, medan det går bra att låna 50 miljarder kronor på mindre än två år för att betala kontantstöden. Ni skall förklara varför de arbetslösa skall få betala en sänkning av ersättningen med 1 400 kronor i månaden, medan en högavlönad arbetstagare kommer undan med 148 kronor i månaden. Ni skall förklara varför vi skattebetalare skall subventionera det enskilda pensionssparandet med miljarder kronor, samtidigt som 100 000 ungdomar går arbetslösa. Det är den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten inkl. Ny demokrati som bär det fulla ansvaret för den utveckling som nu sker. Ni borgerliga vill gärna ha regeringsmakten, men ni vill inte ta ansvar för det ni ställer till med. Detta bristande ansvarstagande personifieras i allra högsta grad i dag av arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. I varje debatt som vi har fört i denna kammare under de senaste två åren har Börje Hörnlund skyllt ifrån sig. Regeringen har inget ansvar. Allt ansvar ligger på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det som Socialdemokraterna inte är ansvariga för beror på lågkonjunkturen. Hela förklaringen till dagens massarbetslöshet är enligt Börje Hörnlund inflationsoch spekulationsekonomin under 1980-talet samt lågkonjunkturen. Regeringen har inget som helst ansvar. Så har tongångarna varit hittills, och så förmodar jag att det kommer att bli också i dag. Låt mig säga till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund: Försök för en gångs skull att ta det ansvar som det innebär att vara arbetsmarknadsminister. Försök att förstå att vi politiker faktiskt kan påverka skeendet i samhället. Försök att förstå att regeringens och riksdagens beslut kan påverka företagens produktion och investeringsvilja samt hushållens efterfrågan och sparbenägenhet. Inte med ett ord har arbetsmarknadsministern under de senaste åren antytt att han känner något ansvar för situationen. Men nu är det dags, Börje Hörnlund, att debattera dagens läge och inte att försöka skriva om historien. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund! Varför stramade den borgerliga regeringen i sin rivstart för ett och ett halvt år sedan åt två tredjedelar av samhällsekonomin mitt i en lågkonjunktur? Jag har tidigare ställt denna fråga till Börje Hörnlund i en interpellationsdebatt. Hur kunde regeringen tillåta att en stor del av den svenska byggkapaciteten i det här landet slås ut? Jag tror också att det finns ett intresse från svenska folket att få veta varför vårdnadsbidrag är en fråga som diskuteras mest i regeringen och inte insatser för att bekämpa arbetslösheten. Ni gick ju till val på att skapa fler jobb, sänka skatterna, införa nya bidrag, satsa mer på vård och omsorg. Det var ju dit den enda vägen skulle leda. Men vart går den vägen egentligen? För att understödja en utveckling mot tillväxt måste de arbetsmarknadspolitiska insatserna öka och i stor utsträckning inriktas mot näringslivet. Det gäller att bekämpa arbetslösheten och främja tillväxt genom att gå från bidrag till aktiva åtgärder, från mindre bra åtgärder till bättre och från åtgärder till arbete. Vi har, fru talman, lagt fram ett komplett förslag till stöd för näringslivets utveckling och att skapa nya arbetstillfällen. Det skall ske genom bl.a. Näringslivet skall erbjudas att anställa drygt 50 000 Vår satsning på utbildning fortsätter. Vi föreslår fler platser i arbetsmarknadsutbildning, vid högskolorna och i folkbildning, men vi säger nej till försämring av utbildningsbidragen. Vi vill bekämpa långtidsarbetslöshet med hjälp av generösa rekryteringsstöd och 10 000 nya beredskapsarbeten. Vi säger också nej till fler ungdomspraktikplatser och ja till riktiga jobb med hjälp av rekryteringsstöd. Många kommuner och landsting har i dag en svår ekonomisk situation. Vi har lagt fram förslag som går ut på att förhindra att uppemot 50 000 kommunanställda går ut i öppen arbetslöshet före den 31 december 1994. Det är önskvärt med en omvandling som leder till en ökad kommunal produktivitet. Det har diskuterats tidigare i dag. Men det är först när friställda kan få en ny anställning som det uppstår en samhällsekonomisk vinst. Vi vill att kommunerna skall använda den ökade skattekraft som sänkningen av grundavdraget medför till att tillfälligt behålla sådan övertalig personal. En satsning på aktiva åtgärder är alltid ekonomiskt lönsam. Det finns nämligen ingenting som kostar samhället så mycket som att ha en hög öppen arbetslöshet. 1 % i öppen arbetslöshet, ca 43 000 personer, innebär utgifter för staten på mellan 5 och Vår satsning innebär att statens bruttoutgifter ökar med 20,5 miljarder kronor för att under nästa år ge möjlighet att engagera 110 000 fler personer i aktiva åtgärder. Efter avräkning av alternativa utgifter blir nettokostnaden endast ca 3 miljarder kronor. Med denna politik kan den öppna arbetslösheten redan nästa år pressas ned. Nu vill jag, alla arbetslösa och många företagare ha besked om varför ni röstar ned alla dessa förslag och alla andra som vi lagt fram. Vad är det för fel på satsningar gentemot näringslivet som skapar riktiga jobb eller ger möjlighet att tidigarelägga nyanställningar? Varför säger ni nej till fler aktiva insatser och ja till mer kontantstöd? Vi förstår från Socialdemokraternas sida inte heller varför ni nu rustar ned den aktiva arbetsmarknadspolitiken i en allt snabbare takt. Förr hette det att ungdomspraktik var den sista åtgärden. Nu är den i praktiken den första, eftersom ni skär ned på arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Vi var tidigare överens om att ALU var den sista åtgärden för dem som hotas av utförsäkringen. Nu skall ALU tydligen användas på bekostnad av beredskapsarbeten. De mest effektiva åtgärderna inom arbetsmarknadspolitiken undergrävs, medan de sämsta åtgärderna prioriteras. Det kan kanske spara någon krona på kort sikt, men långsiktigt är det förödande för den aktiva arbetsmarknadspolitiken och en väl fungerande arbetsmarknad. Jag tycker att utskottets företrädare Elver Jonsson skall förklara för mig hur ni kan sänka utbildningsbidragen med en tredjedel för ungdomar under 25 år och för dem som anvisas reguljär utbildning. Tycker Elver Jonsson att det är rimligt att t.ex. en 24-åring som anvisas att delta i en svetsutbildning bara skall få två tredjedeler av den ersättning som den som i stället ligger hemma i sängen har? Hur kan ministern försvara att en lågutbildad kvinna som arbetsförmedlingen bedömer under ett läsår behöver komplettera sina baskunskaper i det reguljära utbildningsväsendet bara skall få två tredjedelar av sin arbetslöshetsersättning och tvingas låna pengar för sin försörjning? Och säger man nej, blir man avstängd från arbetslöshetsersättning. Är det en ny linje i arbetsmarknadspolitiken att det skall löna sig bättre att vara hemma än att studera? Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund! Hur blir det med det särskilda studiestödet för vuxna arbetslösa? I dag finns det inte någon människa här som kan tolka vilken regel som kommer att gälla när vi fattar beslut här om några timmar. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund förklarar detta för oss riksdagsledamöter, så att vi vet vilket beslut som vi skall fatta när det är dags att votera om detta. I dag är det inte någon på Arbetsmarknadsdepartementet eller på Utbildningsdepartementet som kan säga om man har 65 % av 65 % eller om man har 80 %. Om man skriver så pass dåliga förslag, tycker jag att man har en skyldighet att förklara detta. Därför hoppas jag att ministern förklarar detta. Regeringen litar inte heller på AMS möjligheter att bedöma var resurserna bör sättas in runt om i vårt land. Vi har tidigare varit överens i utskottet och i kammaren om att AMS bäst bedömer detta. Men nu skall arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund själv sitta med 250 miljoner kronor och dela ut dem till behövande orter. Varför kan inte AMS som tidigare få göra denna bedömning? Hur kan departementet ha bättre kunskaper än AMS om detta? Hörnlund, är det som skall få del av detta och prioriteras? Är det de som uppvaktar ministern intensivast? Är det kommuner med borgerlig majoritet? Är inte arbetsmarknadsministern rädd att folk skall tro att det i själva verket är en del av Centerpartiets valrörelse att få dela ut hundratals miljoner kronor på ett sätt som man själv bestämmer på ministernivå? Kan det inte bli sådana misstankar, Börje Hörnlund, när man utan skäl drar in AMS befogenheter till förmån för Arbetsmarknadsdepartementet? Jag tycker att Börje Hörnlund borde ändra på detta omedelbart. Men det räcker naturligtvis inte. Det är helheten som det är fel på.

Men det gör inte denna regering och denna arbetsmarknadsminister. I stället söker de sig till Ny demokrati för att få stöd för att ytterligare öka orättvisorna. Det kommer att bli billigare att bo i tält än i en bostad. I stället diskuterar man i regeringen hur ett vårdnadsbidrag skall kunna införas. Det skall löna sig att vara hemma men inte att arbeta. Fru talman! Så var det med den arbetslinjen, och så var det -- får vi hoppas, efter nästa val -- med den arbetsmarknadsministern.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 30 på mer än 500 sidor handlar i stora delar om en helt reviderad nationalbudget. Det kan knappast vara rimligt att lägga ett så stort material på ett enda av riksdagens utskott. Med den beredningsplikt som riksdagen är ålagd är det inte möjligt att nöjaktigt fullfölja ett så tungt ärende som årets kompletteringsproposition om den i allt väsentligt läggs på ett enda utskott. Arbetsmarknadsutskottet är kritiskt till denna hantering. Vår invändning har styrkts av att finansutskottet inte bara gått in i budgetbedömningar utan också i direkta regelsystem. Detta är en utveckling som fackutskotten och riksdagens partigrupper inför framtiden bör fundera över. Fru talman! En tung del i finansutskottets betänkande rör arbetsmarknadspolitiken, med stora satsningar mot arbetslösheten. Läget på arbetsmarknaden har sedan hösten 1990 drastiskt försämrats. Arbetslösheten kommer sannolikt att kulminera under kommande budgetår. Påfrestningarna på arbetsmarknadspolitiken är nu och i den nära framtiden mycket stora. En av arbetsmarknadspolitikens främsta uppgifter är att så långt som möjligt hejda en ytterligare skärpning av läget. Kampen mot arbetslösheten måste stå i centrum för den ekonomiska politiken. Det är viktigt att arbetslösheten inte blir ett medel för att klara den ekonomiska politiken. Ändå är det en stor tillgång, för att inte säga en bedrift, att inflationen har kunnat hållas tillbaka så kraftigt. Skall vi få en fungerande arbetsmarknad, behöver den vila på tre viktiga fundament. Det första är den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det andra är ett positivt näringsklimat. Det tredje, inte minst viktigt, är att sunda statsfinanser upprättas. Några tydliga iakttagelser är värda är notera. Den första är att de s.k. bra länen har haft den kraftigaste försämringen. En annan iakttagelse är att fler män än kvinnor är öppet arbetslösa. En tredje och viktig positiv iakttagelse är att fler kurvor pekar åt rätt håll. Sammantaget görs betydande insatser i kampen mot arbetslösheten. Aldrig tidigare har så stora resurser satsats som just nu. Visserligen kan man säga att arbetslösheten som regel har varit mindre. Ändå är det värt att notera att det handlar om ca 100 miljarder kronor på årsbasis, dvs. ungefär 2 miljarder kronor i veckan! Som jag har sagt kan man dock inte med endast arbetsmarknadspolitiken klara krisen. Därför krävs det en rad insatser på olika politikområden. Här kan nämnas riksdagens tidigare beslut om åtgärder inom ROT-sektorn, satsningar på utbildningsområdet och trafikområdet samt de förslag som riksdagen nu skall ta ställning till. Sammantaget ger dessa betydande sysselsättningseffekter. Fru talman! När det gäller analysen av hur det står till finner vi lätt varandra i utskott och kammare. När det gäller den allmänna inriktningen och målen är det inte heller svårt för oss att bli samstämda. Men när det gäller den totala bilden och att hantera problemen går åsikterna isär. Det är i och för sig inte överraskande, men där är det inte längre lika enkelt. Nu påstår Socialdemokraterna grötmyndigt i sin reservation till betänkandet att arbetslinjen har övergivits. Det propagandistiska tricket är inte trovärdigt om man erinrar sig hur arbetslösheten uppstod och varför den har hamnat på den höga nivå som den är på i dag. Den internationella lågkonjunkturen, som Sverige har dragits med i, har en stor skuld till att arbetslösheten har blivit så stor. I Sverige började lågkonjunkturen att slå igenom på allvar under det andra halvåret 1990. Dessutom har den tidigare socialdemokratiska regeringen en rejäl andel i att vi i Sverige nu har en så hög arbetslöshet. Socialdemokraterna brukar så fort de får chansen anklaga regeringen för att den passivt tittar på när arbetslösheten skenar i väg. Senast i söndags uppmanade Allan Larsson statsministern i en debattartikel i Aftonbladet att inte ta semester utan i stället ta nya grepp för att stimulera ekonomin. Vad Allan Larsson bortser ifrån är att det var passivitet under lång tid under den socialdemokratiska regeringstiden som gjorde att arbetslösheten kunde stiga fritt. Erfarenheter från andra länder visar, att ju längre man väntar med att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder, desto större insatser krävs senare för att pressa ned långtidsarbetslösheten. Även om varken regeringen eller regeringspartiernas företrädare här i riksdagen imponerar på socialdmokraterna med sin argumentering, finns det anledning att erinra om den nyligen presenterade utredningen Politik mot arbetslöshet. Man säger där att trots att arbetslösheten ökade under andra halvåret 1990 och under 1991, ökade inte antalet personer i åtgärder. Märkligt, Johnny Ahlqvist, att det ändå kunde stå still! Utredningen konstaterar vidare: Perioden 1990/91 kan därför ur svensk arbetsmarknadspolitisk synpunkt karakteriseras som att åtgärderna sattes in för sent och i begränsad omfattning. Den statliga EFA-utredningen slår också fast att det var bristen på yrkesarbetare och tekniker som var det främsta hindret för industriell expansion under 1980-talets senare del -- detta i kombination med kraftiga kostnadsökningar. Utbildningssystemet hade en bristande flexibilitet och anpassning, som innebar att många avstod från att investera i utbildning och yrkesrörlighet. Arbetsmarknadsutbildningen råkade i strykklass. I stället för att öka den, minskade den socialdemokratiska regeringen den till en konstant lägre nivå enligt den statliga expertgruppen EFA. Detta gällde alltså under en period där i stort sett Socialdemokraterna styrde men tog, för att använda Allan Larssons ord, semester från arbetsmarknadspolitiken åtminstone det sista regeringsåret. Från Folkpartiet varnade vi för detta redan i valrörelsen 1991. Därför ekar det ihåligt när man nu skyller på den nuvarande regeringen och säger att den medvetet strävar efter en hög arbetslöshet, när man själv var med om att låta den stiga upp till en nivå som gör att det är oerhört svårt att nu pressa ner arbetslösheten. Regeringen, och för övrigt också riksdagen, har tagit många nya och otraditionella grepp. De två viktigaste är ungdomspraktik och arbetslivsutveckling. Utan dessa åtgärder hade tusentals fler varit öppet arbetslösa. Socialdemokraterna har varit emot främst ungdomspraktiken. De har ansett att ungdomspraktiken har slagit ut ordinarie arbetstillfällen. Det har förekommit till en viss del, men samtidigt skall man ha klart för sig att ca 20 % av dem som har haft ungdomspraktik senare har fått riktiga jobb i företag. Socialdemokratiskt motstånd mot reformer är inget nytt. Det kunde vi se under 1970-talet då Socialdemokraterna gick emot flera reformer, inte minst på jämställdhetens område. Vi kunde se motstånd från Socialdemokraterna under 1980 talet, då de vägrade att medverka till den offentliga sektorns förnyelse, som då hade varit angelägen att starta. Nu ser vi motståndet mot ungdomspraktik och delvis också mot arbetslivsutveckling. Jag skulle vilja fråga Johnny Ahlqvist: Vad är det som gör att ni socialdemokrater så ihärdigt först motsatte er att vi över huvud taget skulle införa ungdomspraktik och nu också motsätter er att vi skall öka denna satsning i ett exeptionellt svårt läge? Ni går emot att vi skall ha praktikverksamhet för akademiker. Det skulle vara intressant att veta varifrån detta hårdnackade motstånd kommer. Vad hade ungdomarna haft för alternativ i detta arbetsmarknadspolitiska läge? Sannolikt hade merparten hamnat i öppen arbetslöshet. Därför måste åtgärden ses som en tillfällig lösning i ett kärvt arbetsmarknadsläge och bör så snart läget medger det ersättas av vad vi kallar för riktiga jobb. På den punkten är vi överens. Ändå går det inte att räkna bort eller slopa ungdomspraktiken. Tiotusentals ungdomar har över denna vinter fått en nära och realistisk kontakt med arbetslivet. En fundering trots allt är att det kanske vore rimligt att överväga en avgift för den arbetsgivare som engagerar en ungdomspraktik. Den ytterligare satsning som nu görs på utbildningssidan med möjlighet till ett tredje gymnasieår är välkommen. Men vi får inte glömma att det är en förhållandevis ''studieobenägen'' grupp som man vänder sig till. Man får inte hysa alltför stora förhoppningar om att lyckas hundraprocentigt. Vänsterpartiets företrädare talar här om att det gäller att satsa på utbildning. Det är helt riktigt. Men det gäller att klara av de väldiga volymer vi är på väg mot. En annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd som har tillkommit bara för några månader sedan är den s.k. arbetslivsutvecklingen. Även denna åtgärd skall ses som en tillfällig lösning i ett trängt arbetsmarknadsläge. Det är dock en betydelsefull insats för många människor som annars skulle förlora kontakten med arbetsmarknaden. För vi vet att den som varit borta från jobbet ett par tre år i praktiken aldrig kommer tillbaka. Det är emellertid viktigt att understryka, trots vad som har sagts av de båda föregående talarna, att både ungdomspraktik och ALU skall vara sistahandsåtgärder, när andra åtgärder har prövats. Oppositionen har lagt fram förslag till åtgärder på en rad områden, åtgärder som sammanlagt belöper sig på åtskilliga miljarder utöver regeringens förslag. Bara inom B 2-anslaget vill man satsa 16 miljarder kronor utöver vad regeringen har föreslagit. Jag vill fråga Socialdemokraterna: Hur har man tänkt sig att finansiera denna satsning? Skall staten låna ytterligare miljarder? Eller vad är det man vill dra in på vid en sådan satsning? En fråga till: Är det över huvud taget möjligt för arbetsmarknadsmyndigheten att framgångsrikt kunna administrera ytterligare arbetstidskrävande insatser? Nu har Johnny Ahlqvist här i kammaren uppträtt som en betald gråterska, då han pekar på utbildningsstödet och säger: Hur kan ni försämra för de stackare som har det svårt på arbetsmarknaden? Ett skäl är naturligtvis budgetunderskottet. Det borde inte vara helt obekant. Vi vet att det finns skillnader bland de studerande. Det är ingenting nytt. Johnny Ahlqvist säger att den lågavlönade får alldeles för litet. Men vad säger då ni socialdemokrater om dem som är helt utan inkomst, som vare sig får SVUXA eller något annat utan måste ta lån? Vad säger Johnny Ahlqvist till dem? Vi måste från alla håll medge att det är ett problem att vi har olika villkor för studerande som sitter sida vid sida i skolbänken. Detta är inget nytt. Problemet är naturligtvis inte löst, men det löses inte med socialdemokratiska överbud den här gången heller. Herr talman! Allt fler ljusa bilder syns nu i ekonomin. Exportindustrin går allt bättre, räntan faller, låga löneavtal har slutits. Detta innebär sammantaget att möjligheten för företagen att nyanställa har ökat kraftigt. Ny statistik visar att antalet konkurser och varsel minskar. Från Trygghetsrådet SAF-PTK rapporterar man att antalet inkomna ansökningar minskar för första gången sedan våren 1990. Tillsammans pekar dessa ljuspunkter i rätt riktning. Kompletterar vi dem med regeringens satsningar på arbetsmarknadspolitik och övriga områden, har Sverige goda möjligheter att gå en förbättrad framtid till mötes. Så ser det ändå ut som om det positiva börjar få övertaget. Utvecklingen tyder på att grunden är lagd för en export och investeringsledd expansion i den svenska ekonomin under resten av 1990-talet. Vi kanske trots allt är vid den vändpunkt som förre finansministern Larsson påstod sig se men aldrig nådde fram till. Utgångsläget för exportindustrin är högst gynnsamt. Den dagen då konjukturen sätter rejäl fart gäller det att vi under mellantiden har rustat oss för expansion. Då är utbildningsinsatsernas träffsäkerhet och kvalitet avgörande. Jag tror att vi förhållandevis snart, kanske inom ett par år, kommer att uppleva att 90-talets stora bristvara är just yrkesutbildad arbetskraft. Framtidens arbetsmarknad kommer att ställa stora krav. Då är det viktigt att vara välrustad. Regeringens kompletteringsproposition har tagit fasta på det, och därför är den en god och realistisk grund för att möta kommande budgetårs stora och krävande behov.

Herr talman! Elver Jonsson säger att arbetslösheten kommer att kulminera under nästa år. Tror inte Elver Jonsson själv på de prognoser som finns i kompletteringspropositionen, som är signerad av den regering som väl Elver Jonsson företräder? De prognoserna pekar på att arbetslösheten skulle kulminera 1998 och inte 1994. Jag ställde några frågor till Elver Jonsson om utbildning. Han sade själv att det skall löna sig att utbilda sig och att man skall satsa på utbildning. Det hade inte Socialdemokraterna gjort i tillräcklig omfattning under 80-talet, sade han. Även Elver Jonsson har en viss benägenhet att falla tillbaka på historien i stället för att diskutera det som är aktuellt för dagen. Det sägs att man måste ha yrkeskunnigt folk i framtiden. Är det då rätt att skära ner på ersättningen till de människor som skall vidareutbilda sig? Elver Jonsson kan själv betrakta sig som en gråterska när det gäller argumentet om att olika personer i samma klassrum har olika mycket betalt. Vi skall vara medvetna om att de som har kommit till AMS för en yrkesutbildning eller omskolning har gjort det därför att de har drabbats av arbetslöshet. Jag vill fråga Elver Jonsson: Anser Elver Jonsson att de som är hemma skall ha mer betalt än de som genomgår en utbildning som kan komma samhället till nytta i framtiden? Jag förväntar mig ett svar under debatten. Elver Jonsson säger att det aldrig förut har satsats så mycket på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men det är ju en självklarhet. Vi har aldrig i modern tid upplevt den arbetslöshet som vi har i dag. Då satsar man naturligtvis på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men vi skall komma ihåg att det i årets budget inte har satsats mer än förra året. Ändå gör man den bedömningen att man skall få ut fler utbildningsplatser. Det innebär i praktiken att man övergår till sämre åtgärder, som jag sade i mitt inledningsanförande. Jonsson säger att det är av samhällsekonomiska skäl. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men tror inte Elver Jonsson att människor i många fall kommer att avbryta en utbildning därför att det nu är nya regler och man bara får 65 % i ersättning? Jag tror att Elver Jonsson själv har fått ett telefax från en byggnadsarbetare som hade en yrkesskada. Han kommer nu att avbryta sin utbildning efter ett år. Vad har det kostat samhället att man kastar bort ett års utbildning, för att man inte kan fullfölja den utbildning man har kommit in på? Jag tycker att det är en viktig aspekt i detta sammanhang.
Herr talman! På frågan om jag verkligen tror att arbetslösheten kulminerar nästa år är mitt svar ja. Johnny Ahlqvist hänvisar till att det i propositionen fanns en bedömning att det kunde dra i väg längre. I den mån man skall ta fasta på det, gäller det att bekämpa den typen av prognoser. På den punkten har jag samma uppfattning som alla de talare som under dagen har sagt att det gäller att kämpa ännu mer aktivt för att begränsa arbetslösheten, om den öppna arbetslösheten drar i väg mot tvåsiffriga tal. Där får ingen kraft sparas. Jag tror att vi har både förmåga och tillräcklig vilja i denna riksdag för det. Johnny Ahlqvist frågar litet retoriskt om det är rätt att skära ned på olika typer av stöd och bidrag. När det finns tvingande omständigheter blir det nödvändigt. Han frågar också om min principiella syn, om de som är hemma skall ha bättre betalt än de som studerar eller arbetar. Naturligtvis skall de inte det. Sett i ett internationellt perspektiv har vi förhållandevis goda villkor för både studenter och arbetslösa i Sverige. Därmed inte sagt att det får vara ett mål i sig att det skall bli allt sämre villkor. Herr talman! Socialdemokraterna ser det på ett något statiskt sätt som att det nu blir sämre, när det skall bli fler platser i t.ex. arbetsmarknadsutbildningen. Det påstod inte AMS-chefen Bernhardsson. Han sade att man kunde tänka sig en effektivitetsförbättring på både Jag tycker att det är rimligt att i en trängd ekonomisk situation inkassera denna förbättring som Arbetsmarknadsverket kan göra. Det är viktigt att inte heller i denna fråga ha en statisk syn. Till sist, herr talman, vill jag säga att det är viktigt att vi försöker att inte bara måla upp de negativa bilderna. De finns förvisso, och kvällsavisorna och andra hjälper till att måla dem i grälla färger, men jag menar att vi som politiker också skall peka på de möjligheter som finns. Med studieflit och träget arbete kan vi tillsammans hjälpa upp en utveckling som är mycket svår både i Sverige i och västvärlden i övrigt. Därför gäller det att ta gemensamma tag. Låt oss uppmuntra varandra till det.
Herr talman! När jag talade om sämre åtgärder menade jag bara att man gått över från åtgärder som hittills har gett bra resultat. I budgeten finns mindre av satsningar på beredskapsarbeten. Som Hans Andersson sade i sitt inledningsanförande går man över till att se arbetslivsutveckling som en förstahandsåtgärd. Även ungdomspraktiken börjar ses som en förstahandsåtgärd. Det är inte, som Elver Jonsson påstår, så att vi socialdemokrater säger nej till arbetslivsutveckling. Vi säger däremot att den inte får öka i den omfattning som nu är fallet. Det sker i sådana former att jag tror att inte ens arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund kan säga att man har kontroll över det som händer. Arbetslivsutvecklingen börjar nu ge en utträngningseffekt även på ordinarie jobb. Vad sedan gäller att man skall vara optimist vill jag säga att vi i och för sig alla skall vara optimistiska. Elver Jonsson har även i tidigare debatter sagt att Socialdemokraterna ser för mörkt på utvecklingen. Men vi har ju fått rätt i våra prognoser. Vi sade hösten 1991 att man behöver sätta in ytterligare åtgärder för att klara sysselsättningen i landet. Vi sade det också i vår stora motion våren 1992, vi framhöll det hösten 1992 och har också gjort det nu under våren 1993. Vi har fått rätt i dessa bedömningar. I dag kommer den nya AMS-prognosen i Dagens Nyheter, som väl är regeringens husorgan, och den säger att arbetslösheten kommer att öka. Man skall ta detta på allvar, även om man då blir beskylld för att vara pessimistisk. Det är oerhört viktigt att man sätter in det batteri av åtgärder som krävs. Vi har anvisat sådana gång på gång, och varje gång har Elver Jonsson och den borgerliga majoriteten med hjälp av Ny demokrati röstat ner våra förslag, bortsett från utbildningsförslagen i kompletteringspropositionen. De förslagen lade vi fram i januari 1993, men ni avslog samtliga av dem. Men nu, ett halvår senare, gick det bra att komma tillbaka. Problemet är att man kanske inte kan få det resultat som från början var avsett. Tiden är för knapp för att ge sådana signaler i utbildningssystemet så att åtgärderna skall kunna fungera från augusti månad. Hade ni inte bromsat detta, garanterar jag att det hade varit ett antal fler tiotusental människor i sysselsättning i landet.
Herr talman! Att regeringen ibland kommer tillbaka med förslag som oppositionen har väckt är ingenting nytt. Det var föga originellt. I den mån oppositionen har goda förslag, skall naturligtvis både regering och riksdagsmajoritet ta fasta på det. Problemet med den socialdemokratiska alternativpolitiken är ju att den inte hänger ihop. Den är i högsta grad lös och osäker. När man ser på de vägar som den socialdemokratiska motionen anvisar för att ge inkomster blir man närmast förskräckt över hur lösa förslagen är. De har sådana brister att det är svårt att ta in dem i en aktuell budget. De bygger på antaganden om en rad gynnsamma utfall, som måste slå in för att resultatet över huvud taget skall kunna komma i närheten av vad som beräknats. Det var vidare en ganska intressant bekännelse som Johnny Ahlqvist gjorde. Han sade att man redan hösten 1991 såg hur eländigt det var. Det är då litet märkligt att man inte under det sista regeringsåret tog tag i det som EFA-utredningen förklarar att man har försummat. Dessutom sade förre finansministern Feldt under hela 80-talet i sina finansplaner till riksdagen att om man inte tog tag i de problem som redan då var uppenbara, skulle man komma att få vara med om ett arbetslöshetens stålbad. Detta är inget som någon har önskat, men det har blivit en verklighet på grund av en rad omständigheter. En sådan omständighet var att den förra regeringen tog så lätt på de problem som tornade upp sig på 80-talet, problem vars uppkomst man i grunden har stort ansvar för. Jag är vidare bekymrad, herr talman, över att man i socialdemokratisk politik fortfarande ser så oerhört negativt på ungdomspraktiken. Ungdomspraktik som en sistahandsåtgärd som erbjuds för att ge meningsfull sysselsättning är naturligtvis en fantastisk sak. Vi skall möjligen vänta med den slutgiltiga betygsättningen på det projektet. Jag tror att vi med facit i handen i slutet på 90-talet kommer att säga att det var för väl att vi hade en ungdomspraktik som gav unga människor arbetslivserfarenhet, som de sedan skulle ha nytta av för hela livet. Detsamma skall sägas om ALU-projektet, genom vilket en långtidsarbetslös får chansen att vara med i ett utvecklande arbete. Det är vår uppgift både som politiker och via Arbetsmarknadsverket att tillse att dessa arbeten verkligen blir meningsfulla. På den punkten skall vi naturligtvis observant följa utvecklingen både, som jag hoppas, på regeringssidan och framför allt här i riksdagen.

Herr talman! Helt kort några synpunkter på utbildningens och arbetsmarknadspolitikens värde. Jag har sagt att vi är alldeles överens därvidlag. Jag menar att både Vänsterpartiet och av och till också Socialdemokraterna alltför starkt binder bedömningen av vad som är bra eller dålig utbildning till ersättningsnivån. Den är naturligtvis i och för sig viktig, men det är bara en del av frågan. Den stora poängen är ju att få till stånd en relevant utbildning, vilket är helt avgörande för huruvida man skall kunna skaffa sig själv sysselsättning i framtiden. Vad beträffar regeringspartiernas kallsinnighet i utbildningen vill jag säga att vi ibland tvingas vara litet kallsinniga när det tryter i penningpåsen. Det kan till dels vara ett svar. Men om Hans Andersson summerar vad som föreslås från regeringens sida och vad riksdagsmajoriteten är beredd att ställa sig bakom, finner han att det är ett ganska rejält paket som satsas på att göra inte minst unga människor rustade för en framtida arbetsmarknad.

Herr talman! Jag tycker att det är viktiga deklarationer som Hans Andersson gör här när han hävdar att han inte i alla lägen är ensidig vän av enbart bidrag. Han säger också att Vänstern har accepterat ungdomspraktiken. Det är också utmärkt. Det visar att också socialister kan ha olika uppfattning om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag får till sist tacka för det beröm Hans Andersson har gett. Vi får försöka leva upp till det i fortsättningen.

Herr talman! Jag fick tyvärr, Johnny Ahlqvist, för sent reda på att det inte skulle vara en samlad arbetsmarknadspolitisk debatt. Jag hade sagt till mitt folk på departementet att jag väldigt gärna ville vara med. Jag fick uppgifter om dagens debatt, men inte om gårdagens. Vi hade i och för sig en mycket stor debatt om arbetslöshetsförsäkringen efter de överläggningar som både Johnny Ahlqvist och jag var med i. Där ställdes socialdemokratin i slutomgången inför denna summa om 30 kr i månaden för dem som har jobb, dvs. 90 % ersättning i a-kassan under detta år. Vidare skall vi träffas igen efter det att Gerhard Larssons utredning har varit ute på remiss för att diskutera om vi kan ta gemensamma långsiktiga tag för finansieringen. Detta innebar indirekt att Socialdemokraterna valde 80-procentsnivån för att inte behöva höja med denna summa om 30 kr för dem som har jobb. Jag tycker faktiskt att man skall hålla ett lågt tonläge i detta fall. Det var ert eget val. Vi resonerar nu om den största satsningen någonsin i vårt lands historia på att bekämpa arbetslösheten. Den är långt större än tidigare. Samtidigt vill jag säga att jag skulle vara mycket gladare om jag inte var den i regeringen som hela tiden har ett stort antal miljarder kronor i utgifter som hela tiden växer. Det oroar mig att socialdemokratins talesman i denna debatt inte anser att en lång och tyngre internationell lågkonjunktur har någon större betydelse. Det oroar mig också att han inte är medveten om att Sverige på egen hand prissatte sig ut ur världsmarknaden 1988--1989. När andra länder kunde hålla sin industriproduktion uppe, kasade Sverige på egen hand under den socialdemokratiska regeringstiden rakt ner. Det oroar mig också att socialdemokratins talesman inte förstår att följderna av 80-talets inflations och spekulationsekonomi är mycket allvarliga för det svenska folket. Jag tror att svenska folket har begripit det. Men socialdemokratins talesman i denna debatt känns liksom inte vid detta. Det bekymmersamma framgår av att under en längre period har hälften av landets löntagare inom näringslivet jobbat i företag som går i förlust. Fortsätter företagen på samma sätt år efter år kommer de till slut till ett skede som kallas för konkurs -- och alla jobb är borta. Nu är det en glädje att notera att det svenska kostnadsläget har rätat upp sig. Det beror bl.a. på en sänkning av arbetsgivaravgiften på 5 %. Där gick socialdemokratin faktiskt in och tog ansvar. Det beror också på tvångsdevalveringen. Jag kallar det s,å eftersom det inte är någon hemlighet att det var så. Men det beror också på att Rhenbergavtalet lugnade ner situationen och att löneglidningarna upphörde. Parterna har nu också ingått ett mycket ansvarsfullt tvåårsavtal. Jag vill passa på att ge beröm och lämna en blomma till Blomman och min gamle realskolekamrat Svanholm, som satt på andra sidan förhandlingsbordet, för vad de har åstadkommit för handelns parter. De har tagit ansvar och förstärkt det svenska kostnadsläget. Detta behöver vi efter de elaka historier som hände under ett antal år. Vi måste helt enkelt ha ett bra läge under ett antal år för att kunna återgå till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Vidare till dagens paket. Med det delbeslut som tidigare har fattats under våren och med dagens beslut, ser vi att regeringen satsar 48 miljarder kronor på olika åtgärder för att hålla folk borta från öppen arbetslöshet. Dessutom har det skett en effektivisering och kostnadsbesparing. Skulle vi liksom bara ha kört som förut -- skall vi säga använt de socialdemokratiska tidigare förslagen -- då skulle det här paketet ha kostat 17 miljarder ytterligare. Jag fick loss ett antal miljarder i förhandlingar med finansministern, men dessutom har det gjorts effektiviseringar för 17 miljarder kronor. Detta innebär i klartext att sammantaget skall det räcka till 440 000 personer, mer än 10 % av arbetskraften. Nu finns det en liten osäkerhet i det här. Jag tror att det mesta kommer att ske som beräknat. Osäkerheten ligger i tredje gymnasieåret. Där har vi antagit 40 000 platser. Det är mycket, för det går ut drygt 40 000 ''tvååringar'', och en del av dem är skoltrötta. Men vi hoppas naturligtvis att de som gick ut det tvååriga gymnasiet för ett år sedan nu skall ha blivit litet mindre skoltrötta. Här beror det på många goda krafter, om det skall hålla. Detta är den enda osäkerhet jag egentligen känner. Det är viktigt att föräldrarna klargör att om ett tag har alla treårig gymnasieskola och att man bör passa på, även om det känns litet motigt. Jag vet ju hur man var själv i den åldern. Det var bra att byta till litet skogshuggning ett tag. Man blev mera studievillig därefter. Det är också angeläget att kommunerna ställer upp på rätt sätt och att Johnny Ahlqvist och många andra vid kontakter med ungdomar betonar vikten av att de tar chansen nu. Det här visar också svagheten i Socialdemokraternas agerande. De är inte nöjda med 40 000 gymnasieplatser, utan de säger 50 000. Vi får ju facit. I Socialdemokraternas ställe skulle jag oroa mig för facit, för deras förslag på arbetsmarknadsområdet innehåller den här typen av bud, där man summerar men där innehållet är tunt. Sedan går de ut och påstår att si och så många jobb blir det, om Socialdemokraterna får råda. Det är så där. Det finns ett flertal exempel, och gymnasieskolan är ett av dem. Jag hyser oro för 40 000 platser, stor oro, och vill ha Johnny Ahlqvists hjälp att nå 40 000, men Socialdemokraterna lägger ogenerat på 10 000 till. Skulle vi inte ha effektiviserat utan kommit till riksdagen nu med ett paket som kostat 17 miljarder till, hade vi med säkerhet fått uppleva höjd ränta. I stället fick vi sänkt ränta, genom att Ny demokrati reste sig upp och stödde direkt. Ett mycket mycket stort ytterligare budgetunderskott skulle ha lett till höjd ränta. Då, Johnny Ahlqvist, hade vi fått färre ordinarie jobb. Ni står egentligen för en linje som leder till färre ordinarie jobb, när man ser igenom retoriken. Det är inte trevligt att notera. Departementet har räknat på Socialdemokratins alternativ. Det skulle öka budgetunderskottet med 28 miljarder kronor. Om det genomfördes, skulle det med säkerhet leda till höjd ränta och färre fasta jobb. Sedan vill jag beröra en sak som är rätt intressant. Jag tror just nu att jag inte riktigt har hört rätt under dagens debatt. Jag har lyssnat till Lars Bäckström från Vänsterpartiet, och jag har hört hans partikamrat Hans Andersson säga: Det här är svårt. Här finns inga enkla lösningar. Det hedrar Sedan hör jag i korridorerna tjänstemän som jobbar med bl.a. budgetfrågor säga: Vänstern har ett stabilare budgetalternativ än Socialdemokraterna. Det är litet ordning och reda där, inte mörkningar och lösa bollar överallt, som Socialdemokratin har övergått till. Jag välkomnar att såväl Vänsterpartiet som Ny demokrati har tittat på saker och ting och faktiskt debatterar på ett ansvarsfullare sätt. Men jag är förfärligt ledsen, med den gamla klockarkärlek som jag genom åren ändå har haft till det stora partiet, att det har urartat så till den milda grad att man t.o.m. mörkar i budgetprocessen helt och hållet, osv. osv. Jag hoppas att det är en tillfällig formsvacka, för det är inte bra om den blir långvarig. Det är nog så att det hålls tillbaka ganska mycket investeringar i dag -- utlänningar ser på oss osv. -- på grund av den osäkerhet som det stora partiet skapar, och det beklagar jag. Sedan till ALU och ungdomspraktiken. Vi har vetenskapligt undersökt ungdomspraktiken i en Temo-undersökning. Trots att SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet, och flertalet LO-förbund har drivit en kampanj, tycker nio av tio att åtgärden är bra. Fråga svenska folket om nästan vad som helst, och man får aldrig 90 % som tycker att det är hyggligt. Så brukar det inte fungera. Jag är inte lycklig över att ha ungdomspraktiken i den nuvarande storleksordningen. Jag skulle helst se att det var en liten åtgärd. Men i den situationen att man inte har yrkeserfarenhet och med ''sist in, först ut'' är det ungdomarna som i stor utsträckning bär sviterna av 80-talet. Och ungdomarna är faktiskt oskyldiga. De varken regerade, spekulerade eller gjorde annat under 80-talet, men sviterna bär de. Då har man att fundera på: Hur klarar vi detta? Min fundering är: Får vi 40 000 i gymnasieskola, är det underbart. Det är det jag inte riktigt tror att vi når, men jag hoppas och arbetar för det. Dessutom får vi några ''Starta eget'', ett antal rekryteringsstöd, utbildningar och andra åtgärder. Högskoleplatserna har blivit 50 000 fler, första och andra året sammantaget. Folkhögskolan får vi fylld. Komvux tror jag också att vi får fylld, och en hel del, faktiskt 20--30 %, av ungdomspraktikanterna får nu jobb. Jag skulle önska att det var flera, men när så många företag går med förlust blir det inte fler. Sommaren blir svår, för det tar tid innan man har arbetat upp det, men detta som jag räknat upp gör att jag fortfarande har en förhoppning att vi till hösten skall klara ungdomarna på ett bra sätt i vårt land, långt bättre än ett flertal länder, både med socialistiska och borgerliga regeringar. Det är målsättningen. Men då önskar jag att SSU och andra inte försökte svärta ner åtgärderna, för alternativet är öppen arbetslöshet. Det såg vi, med de åtgärder som jag ärvde på departementet. ALU kan man ju alltid diskutera. Den gjordes upp halv fyra till fyra på Rosenbad mellan mig, Anne Wibble, Allan Larsson och Ingela Thalén. Jag trodde att de sistnämnda var stabila talesmän för Socialdemokratin, och det är de väl. I stället för att utförsäkras och bli långtidsarbetslösa mår många mycket bättre av att hitta någonting riktigt bra att gå till för att arbeta upp en ny ersättningsperiod, ha något att göra, göra något vettigt. Jag var i går på Förnyelseföretagen. Där har de 500 mycket kvalificerade högre tjänstemän som tar itu med företagsidéer som en ALU-åtgärd. Det var fantastiskt. Den åtgärden kommer att skapa många arbeten. Avslutningsvis vill jag säga att det påverkar ordinarie arbetsmarknad på ett eller annat sätt när man måste upp i ett stort antal beredskapsarbeten. När man måste upp i ett stort antal ungdomspraktikplatser blir en och annan placering sådan att den påverkar ordinarie arbetsmarknad. De som placerar är också bara människor. Det är inte så lätt alla gånger, även om det är sagt att man på alla sätt skall undvika att påverka ordinarie jobb. Om man har ett stort antal ALU-åtgärder sker det kanske en och annan felplacering. Men den som inte accepterar det, måste då acceptera en jättehög öppen arbetslöshet. Det vill inte jag göra. Vi kommer att följa dessa frågor månad för månad, dag för dag. Det blir en tung sommar och en tung höst och vinter, men Sverige är på gång. Det hoppas jag att vi alla är nöjda med.

Herr talman! Det var skönt att höra att Börje 30 kronor som Socialdemokraterna inte kunde gå med på. Det är lika märkligt i dag som när vi hade en debatt här den 2 april när Börje Hörnlund försöker att köra en vals och säga att det var Börje Hörnlund har en viss förmåga att lägga fram sanningar på ett vis som inte överensstämmer med verkligheten. Vi socialdemokrater krävde att alla skulle vara med och betala den här höjningen, dvs. de som hade arbete, arbetsgivarna och de arbetslösa. Det var detta som gjorde att vi accepterade karensen. Det var vårt förslag i dessa förhandlingar. Då svarade Börje Hörnlund med att vi skulle acceptera Gerhard Larssons förslag. Vad är då Gerhard Larssons förslag? Jag efterlyser fortfarande från Börje Hörnlund vad regeringens alternativ är för att klara underskottet i arbetsmarknadsfonden. Gerhard Larssons förslag, som vi sade nej till vid förhandlingarna, har varenda part i Sverige sagt nej till i dag, de fackliga organisationerna, arbetsgivarorganisationerna och även biträdande statsminister Bengt Westerberg. Jag vet inte vad regeringen har att komma med på det området. Jag sade redan i min inledning att Börje Hörnlund säkert kommer att gå tillbaks till det glada 80-talet. Jag fick rätt i min bedömning. Börje Hörnlund anklagar mig för att säga att jag inte accepterar en lågkonjunktur. Visst är det en lågkonjunktur, men hur mycket av arbetslösheten i Sverige har den förorsakat? Hur mycket av arbetslösheten har regeringen själv förorsakat genom att göra en åtstramning hösten 1991 på två tredjedelar av hemmamarknaden? Man punkterade byggmarknaden totalt. De flesta i de stora skaror arbetslösa som finns i Sverige kommer inte från exportindustrin. Jag tror inte att exportindustrin kan rädda några jobb genom att komma i gång. Skruven drogs åt för hårt på hemmamarknaden. Det ledde till de konsekvenser som vi har i dag. När vi ändå är inne på det glada 80-talet och spekulations och kasinopolitiken, som Börje Hörnlund alltid brukar säga, undrar jag om Börje Hörnlund inte alls känner sig medskyldig till den. Vi socialdemokrater försökte stoppa detta genom momshöjningar, stoppaket och många andra saker. Börje Hörnlund och hans kamrater från Centern ställde upp på en enda sak. Det var när det gällde tvångssparandet. Men de ställde inte upp på momshöjningen eller något annat. Det är den ena delen. Känner inte Börje Hörnlund ett visst ansvar, eftersom Börje Hörnlund faktiskt satt i Riksbanksfullmäktige och var med om att fatta beslutet om avregleringar? Han var en av påskyndarna till detta. Då tycker jag att Börje Hörnlund också har ett ansvar för vad som hände på 80-talet.
Herr talman! Riksbanken hade en ordentlig socialdemokratisk majoritet. Signalerna om vad som skulle hända kom från regeringen. När det gäller våra förhandlingar resonerade vi ett antal gånger. Höjningar av arbetsgivaravgiften var med där. De var med även på slutet. När slutbudet från vår sida gavs var det exakt så enkelt att Socialdemokraterna måste acceptera tre tior för att nivån på 90 % skulle vara kvar. Sedan kunde vi resonera om resten. Ni kunde icke acceptera tre tior. Jag har talat med ledande representanter för TCO. De är mycket förvånade över Socialdemokraternas agerande. Men det var väl order någon annanstans ifrån. Ni hade alltså att välja på att behålla nivån på 90 % och därefter totaldiskutera efter remiss. Jag sade mycket tydligt att det skulle komma en mängd synpunkter. Efter det skulle vi diskutera om vad vi kunde göra av det hela. Det gällde inte att ni skulle acceptera utredningen, utan vi skulle resonera efter att ha sett remissinstansernas svar och utredningen. Det var en helt öppen hand. Ni ville inte ta mina båda öppna händer. Det är förvånansvärt att Johnny Ahlqvist nämner byggmarknaden. Man tokbyggde 1989--1991. Vi har 40 000 tomma lägenheter, massor av tomma kontor och massor av tomma hotell. Jag driver en hel del av dem nu via lönegarantifonden. Nybyggandet är alltså i stort sett borta. Det skulle ni ha balanserat på ett annat sätt. Då hade vi inte fått den här byggkrisen. Johnny Ahlqvist måste väl ändå vara medveten om att det är industriarbetarna som har burit den stora tunga bördan. De fick börja att bära den på allvar på er tid, för då skedde ett stort ras. Sedan kom byggbranschen efter tokbyggandet. Vi hjälptes inte riktigt åt den gången när ni ville straffa vilda strejker med 5 000 kronor i bot. Det var på grund av det ni lämnade regeringsmakten, men ni återkom ju den gången.
Herr talman! Börje Hörnlund har fortfarande en beskrivning från de här förhandlingsnätterna som inte stämmer. Det var vid elva tillfällen som vi träffades. Vi hade en annan finansieringsmodell som gick ut på att vi skulle ta avgiften från sjukförsäkringen. Börje Hörnlund stod själv i den här talarstolen den 2 april -- jag har snabbprotokollet med mig -- och sade att det kunde de inte acceptera, det skulle bli en belastning för kommunerna. Därför kunde Börje Hörnlund inte acceptera att man tog det på sjukförsäkringen. Då vill jag ställa en fråga till Börje Hörnlund. Vad kommer det beslut som vi fattade i går att kosta? Jag accepterar att Börje Hörnlund inte blev informerad av sina medarbetare om att vi skulle ha den riktiga debatten om a-kassan i går. Vad kommer det att kosta kommunerna i ökade bostadsbidrag och ökade socialbidrag när man sänker a-kassan ner till en nivå som ingen människa kan existera på? Den kommer att ligga i närheten av existensminimum. Man har gjort beräkningar som visar att det kommer att kosta kommunerna ungefär två miljader kronor. Hade det inte varit bättre att ta den kostnad som vi föreslog på en miljard på kommunerna i stället? Till sist vill jag ta upp detta med ungdomspraktiken. Börje Hörnlund säger att vi bromsar den på alla sätt och vis. Jag vet inte om jag kan betraktas som en SSU-are. Jag tackar för komplimangen om att jag ser så ung ut att jag kan tillhöra SSU. Börje Hörnlund och jag hade en stor diskussion om ungdomspraktikplatserna när de genomfördes. Vi hade en annan uppfattning. Det var samma uppfattning som Elver Jonsson deklarerade i dag, att man kanske skulle ha en mindre avgift för företagen som tog emot ungdomspraktikanter. Men vi sade vid detta tillfälle att vi accepterade regeringens förslag. Sedan säger Börje Hörnlund att man har gjort vetenskapliga undersökningar som visar att ungdomar tycker att det är jättebra med ungdomspraktik. Jag skall redogöra för en annan bedöming som man har gjort i Sörmland. Man har där gjort en undersökning om undomspraktikplatserna. 10 % av de ungdomar som man har tillfrågat har uppfattningen att de kommer att erbjudas ett arbete. Vi har här diskuterat undanträngningseffekter. ordinarie arbeten ut beroende på att man har ungdomspraktik. 76 % av de ungdomar som tillfrågades i Sörmland uppger att de arbetar med ordinarie arbetsuppgifter. De får inte den utbildning de skall få, utan istället utför de ordinarie arbetsuppgifter. Börje Hörnlund nämner att Temo gjorde en undersökning för regeringen. Det mest intressanta är då innehållet i den fråga man ställde till dem som går på undomspraktik. Jag skall berätta vad man frågade om. Man frågade: Tycker du att det är bättre att ha en ungdomspraktikplats än att gå arbetslös? Det är den fråga som ställdes. Det finns väl inte någon människa i den här världen som inte hade svarat ja. Detta är i varje fall inte något vetenskapligt bevis.
Herr talman! Det ställdes många frågor, och man skall därför studera samtliga frågor. Vi är mycket noga med att frågeställningarna skall hålla ihop och vara korrekta, och det är också opinionsinstituten. Jag tror inte att Johnny Ahlqvist är en SSU-are. Johnny Ahlqvist är ju för ungdomspraktiken och röstade för ungdomspraktiken i riksdagen. Johnny Vi frågade i denna Temo-undersökning också ungdomarna hur många som behövde hjälp av socialen. I den första debatten i riksdagen, när Johnny Ahlqvist och hans parti var emot ungdomspraktiken, sade man precis samma sak. I stort sett allihop skulle gå till socialen. Det visade sig att 4 % av de ungdomar som har ungdomspraktik behöver litet hjälp från socialen. Om de inte fått ungdomspraktik hade procenttalet varit väldigt mycket högre. I de fall de behöver hjälp är det fråga om en mindre del. Är man helt utan jobb och inte med i a-kassan måste hjälpen uppgå till en stor andel. Sedan till situationen i kommunerna. Genom ALU, genom en mängd andra åtgärder och genom ungdomspraktik fungerar arbetsförmedlingarna som jag önskar. Genom att man fångar upp människor innan de utförsäkras, och helst tidigare, sparar kommunerna ohyggligt mycket pengar. Annars skulle de få ett mycket stort tryck på sina socialbudgetar. Detta har jag talat igenom med kommunförbundsledningar och andra, och de säger inte emot mig på den punkten.

Herr talman! Vid marschen tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad är det inte våra stora företag som kommer att ge oss många jobb. Jag är övertygad om att de producerar dubbelt så mycket med ungefär samma antal anställda som nu. Produktivitetsutvecklingen i näringslivet är för närvarande på över sex procentenheter. Den var noll under överhettningsperioden på 80-talet. Tänk om den hade kunnat komma då i stället för nu! För min del är det A och O att det skapas goda villkor, enkla villkor och framtidstro i små och medelstora företag. Det är den stora resursen. Vi har världens största offentliga sektor. Den har under tidigare lågkonjunkturer växt. Men det går inte framöver att motverka alla lågkonjunkturer på det sättet. Arbetsmarknadsfonden är ett problem. Det är inte en helt blank siffra. Hans Andersson har som ledamot i riksdagens utskott sagt att högst 55 miljarder kronor får lånas nästa budgetår. Men om det vill sig illa kan den summan behöva korrigeras. Pengar måste gå ut till de arbetslösa. Om man inte genomfört denna förändring hade det behövts ytterligare drygt 6 miljarder kronor i lån. Inte bara ALU finansieras via arbetsmarknadsfonden, utan också utbildningsvikariaten och all upphandlad utbildning. Det är en inte så liten summa på ett antal miljarder kronor. Det är kombinationen av öppen arbetslöshet och sidofinansieringar som gör att vi här har ett stort och växande överskott. Det måste regeringen och riksdagen ta itu med på allvar. Det blir inga lätta lösningar under kommande höst och innan vintern.

Herr talman! Om vi bara skulle välja de allra dyraste åtgärderna, dvs. utbildningar som upphandlas för 5 000--10 000 kr i veckan och som dessutom innebär utbildningsbidrag för den som går dem, skulle vi inte våga se på budgetunderskottet. Problemet med många arbetsmarknadsutbildningar, t.ex. de som gavs under vintern, är att man utbildade dyrt till yrken där det inte finns en plats. Det får man vara litet försiktig med. Man gör varken den man utbildar, statskassan eller någon annan glad.

Jag tackar utskottet för förtydligandet när det gäller bidraget om 60 kr till utbildning i företag. Bidraget bör alltså avse kostnader för lön och utbildning. Förra året, dvs. innevarande budgetår som snart är slut, hade vi 8 000 utbildningsplatser. Nu lägger regeringen fram förslag som innebär 28 000 platser. Med 8 000 utbildningsplatser var det framför allt en mängd småföretag som inte fick chansen till utbildning. Det var de stora företagen som gjorde de övergripande avtalen. Jag kommer nu till den övertid som jag talade om på SAF-stämman. Jag talade vid det tillfället både utförligare och kraftfullare än Hans Andersson nyss. Man kan nu rekrytera mycket duktigt folk, som efter en kort tids inarbetning kan göra mycket goda insatser. Jag vädjar därför till alla företag att byta övertiden mot nyrekrytering. Det är viktigt. Jag har påbörjat en av mina rundor till parterna. Jag har träffat småföretagare, SAF-chefen och herr Rosengren. I morgon bitti skall jag träffa herr Malm. Jag besöker dem alla för att resonera om ett antal svåra frågor. Det kan exempelvis gälla arbetsmarknadsåtgärdernas vidareutveckling, övertiden, rekryteringen -- och möjligheterna för att få i gång ordinarie rekrytering -- a-kassans utformning och finansiering samt arbetsrätt m.m. Det finns många svåra frågor på bordet, och de skall lösas efter bästa förmåga, helst i så brett samförstånd som möjligt.

Herr talman! Innan jag går in på mitt egentliga ärende för kvällen, ber jag att få kommentera arbetsmarknadsministerns påstående -- han upprepar också finansminister Anne Wibbles ord från i eftermiddags. Det påstås att det socialdemokratiska budgetalternativet skulle vara mörkat. Det skulle inte ge möjlighet till att regera utan bara vara ett utslag av oppositionspolitik. För dem som så önskar är det fullt möjligt att läsa reservation nr 80 i finansutskottets betänkande, i vilket det socialdemokratiska alternativet framgår, siffra för siffra. Men för den som inte läser, eller kanske inte vill läsa, är alla sidor mörka. Påståendet att socialdemokratins budgetalternativ inte är något annat än oppositionspolitik lär vi säkerligen få höra mycket ofta. Det är viktigt att motsäga sådana påståenden, därför använder jag en del av min taletid till det. Ämnet för mitt anförande gäller något som både Johnny Ahlqvist och Hans Andersson tidigare tagit upp, nämligen utskottets förslag om försämringar i utbildningsbidraget. Detta är ingen liten fråga. Jag blev också oerhört överraskad av att finna ett sådant förslag i en överenskommelse mellan de borgerliga partierna och Ny demokrati. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig. I alla försäkrings och bidragssystem kan det alltså smyga in felaktigheter, vilka inte är tänkta utan oavsiktliga. Särskilt allvarliga är de felaktigheter i sådana här system som motverkar arbete och rehabilitering samt förändring och utveckling. De står i vägen för kreativitet och problemlösning. Vi har tidigare haft sådana här problem när det gäller sjukförsäkringen, och de finns uppenbarligen kvar när det gäller bl.a. lönegaranti och KO-bidrag. Men vi försöker göra något åt det. I finansutskottets betänkande finner vi en återgång till sådana här grova felaktigheter. Om man är arbetslös och passiv skall man få 80 % av lönen, medan man skall straffas med att få 52 % av lönen om man är vuxenstuderande, betalar egna läromedel och egna resor, dvs. satsar på en omstart i livet. Det är helt orimligt! Jag måste betrakta det här som en lapsus, ett misstag, som inte kan försvaras med att det saknas pengar osv. Det här är alltså helt otroligt. En av mina favoritplatser i Nordanstigs kommun i min valkrets är den kommunala vuxenutbildningen. Trots att Nordanstig i stort sett bara befolkas av arbetslösa människor sjuder platsen av aktivitet. Men människors attityder till utbildning/studier och framtiden förändras nu mycket fort. I det svenska folkdjupet pågår i dag någonting som liknar en revolution. Man är beredd på en omstart och på satsningar, och man förstår att det krävs uppoffringar när man är beredd att tro på en framtid. I Nordanstig, som tidigare dominerades av skogsoch industriarbete, är i dag 53 människor inriktade på högskole och universitetsstudier. Ett oerhört stort trendbrott har skett. Men vilket besked får då dessa människor från finansutskottets majoritet? Jo, de får beskedet: Sluta i skolan, för ni har inte råd att gå i skola. Gå hem! Lägg er på sängen! Gör vad som helst! Men gå inte till skolan, för då förlorar ni 28 %. Herr talman! Detta är inte klokt. Det är obegripligt för mig, och det måste det var för alla riksdagsledamöter här och för svenska folket. Det här är mycket långt bort från folkligt förnuft. Maken till detta har jag inte sett på länge. Regeringens avsikt är säkerligen att försöka renodla i det vilda buskage som vårt studiemedelssystem utgör. Det är en vällovlig ambition och behövs. Men i dag är nästan alla vuxenstuderande arbetslösa. Situationen nu är alltså en helt annan. Som jag ser saken kan vi inte göra annat än höja pensionsåldern. Alla är ju i princip ense om att det bör ske -- men inte nu! Att göra den här aktuella förändringen nu skulle vara detsamma som en signal till folket: Var arbetslös! Var passiv! Utbilda dig inte! På nationaldagen, alltså den 6 juni, hade jag ett möte på komvux med vuxenstudenterna. Vi hade ett öppet samtal väljare och valda emellan. Frågor ställdes. Många studerande var förtvivlade över att behöva lämna skolan. Människors marginaler är ju oerhört små. Jag tror att det i vårt land är näst intill omöjligt för dem som har normala eller låga inkomster att leva på mindre än 80 % av lönen. Det är absolut smärtgränsen. Nu skall människor som satsar slås i huvudet. Men de här människorna utgör en stor del av Sveriges framtid. Ändå säger man: Sorry, lämna skolan! Jag utgår, som sagt, från att detta är en lapsus. Jag utgår från att riksdagen i kväll kommer att ändra på detta. Det måste vara möjligt att göra det. Jag kan inte tänka mig att någon kan försvara det här. Nämnda förhållande är således djupt omoraliskt med tanke på enskilda människor, Sveriges framtid, arbetslinjen osv., och det är verkligen fjärran från medborgarnas uppfattning om vad som är rätt och fel här i världen. Därför yrkar jag, precis som Allan Larsson redan har gjort, bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 9. Denna reservation är skriven på ett sådant sätt att det är fullt möjligt för vilken riksdagsledamot som helst att ansluta sig till den utan att för den skull behöva ansluta sig till det socialdemokratiska alternativet i övrigt.

Herr talman! På förbluffande kort tid har den svenska bostadsbilden förändrats. Vi behöver endast gå två år tillbaka för att finna en bostadsmarknad i relativt bra utveckling. Men då var det också fart på valdebatten. Medborgarna invaggades i tron att en borgerlig regering skulle sänka boendekostnaderna. Hyreshöjningar var det minst av allt fråga om. Men verkligheten är nu en annan. Hyrorna har stigit så dramatiskt att många familjer inte längre klarar att betala sina boendekostnader. Dagligen vräks familjer från sina hem. Det handlar inte bara om familjer som räknat optimistiskt vid sitt villaköp eller förvärv av bostadsrätt. Det går en våg av vräkningar över landet. I åtskilliga kommuner -- däribland Stockholm -- är ökningarna extremt stora. Det rör sig om höjningar på upp till 100 %. 1978 -- skall öka i genomsnitt med 70 kr per kvadratmeter. Socialdemokraterna avvisade förslaget med att det skulle skapa orimliga höjningar av boendekostnaderna för de enskilda hushållen. Under våren 1993 har alla som har god insikt om bostads och fastighetsmarknaden varnat för ytterligare belastningar på boendekostnaderna. Man framhåller att ytterligare ökade kostnader i de allra dyraste husen kommer att innebära att ännu fler familjer blir tvungna att erhålla socialhjälp. I andra fall blir de nödsakade att lämna sina bostäder. Vidare anförs att ännu allvarligare är att krisen på hela fastighetsmarknaden kommer att förvärras ytterligare. Några hyressänkningar eller lägre boendekostnader är således inte i sikte. Utvecklingen går motsatt väg. Finansutskottet har ställt sig bakom bostadsutskottets förslag om att en utredning skall tillsättas som har den specifika uppgiften att analysera fastighetsmarknaden och dess problem. Vidare kommer bostadsutskottet att genomföra en offentlig utfrågning i höst i ämnet bostadsfinansiering. Om det som sker på bostadsmarknaden beträffande möjligheterna till finansiering kan vi bara konstatera att lånemarknaden inte fungerar. Det hör till undantagen att en bank eller ett kreditinstitut beviljar lån utan särskilda och hårt ställda krav. Bl.a. visar utvecklingen att kraven på väsentligt ökade egeninsatser har varit höga för att man skall komma i åtnjutande av finansiering vid ett bygge. Detta sker i en tid då vi har den lägsta nyproduktionen någonsin. Den borgerliga regeringens stolta planer för bostadsmarknaden, med allt vad det här innehöll av löften och förväntningar, har havererat. Socialdemokraterna försökte i inledningen av mandatperioden att få en bredare lösning för den framtida bostadsfinansieringen. Vi sade att det vore olyckligt om täta byten av finansieringssystem hämmade en möjlig och nödvändig utveckling av bostadsbyggandet. Vi har inte fått gehör för våra synpunkter. Det blir ingen parlamentarisk utredning i fråga om bostadsfinansieringen. En arbetsgrupp inom socialdemokratin har nu tagit fram ett material som skall diskuteras på partikongressen i höst. Valet 1994 blir ett val också om bostadspolitiken. Det står helt klart att den sociala linjen kommer att genomsyra den socialdemokratiska bostadspolitiken även framöver. Vi har också lagt fram förslag till ytterligare ROT program. Det har vi inte fått majoritet för. Självfallet kommer vi att driva denna fråga mycket starkt även i fortsättningen. Både företagare, anställda i byggbranschen och blivande bostadskonsumenter har rätt att kräva handlingar som leder till resultat. Jag hörde i förmiddags statsministern -- efter en fråga av Ingvar Carlsson -- säga att han hade rest mycket och att han hade sett mycket. Men frågan löd om han hade träffat någon bostadsrättsförening som är hårt ansatt av regeringens bostadspolitik. Carl Bildt svarade inte på den frågan. Det var synd. Det finns åtskilliga bostadsrättsföreningar i detta land som knäar under ekonomiska påfrestningar, som var omöjliga att förutse när de tecknade bostadsrätten. Konkurser kommer att bli mer vanliga, om inte statsmakterna håller tillbaka ytterligare pålagor på såväl bostadsrättshavare som hyresrättshavare. Bostadsrätten är -- jag syftar på de senaste årens produktion -- hårt pressad. Där finns inte utrymme för kostnadsutjämning mellan bostadsrättsområdena. Vi känner av den oro och förtvivlan som kommer till uttryck. Får dessa utsatta bostadsrättsföreningar ytterligare försämringar skapar det stora sociala problem för väldigt många människor. Det var därför av intresse att veta hur regeringen skulle hantera de 3 miljarder som enligt överenskommelsen med Socialdemokraterna skulle tas från bostadssektorn. Från Socialdemokraternas sida stod det klart att det i nuläget inte var möjligt att lägga ytterligare bördor på redan hårt utsatta bostadskonsumenter. Vårt mål har varit att -- med bibehållande av uppgörelsen med regeringen -- flytta fram reduceringen av bostadssubventionerna. En möjlighet var att lägga kostnaden på alla boende, exempelvis genom att ta ut en avgift upp till det överenskomna beloppet. Det verkade finnas en majoritet för detta i den allmänna politiska debatten utanför riksdagen. Men den försvann när frågan kom till riksdagen. När jag den 1 juni i kammaren fick ett svar av Bo Lundgren om hanteringen av dessa 3 miljarder, kunde han meddela att en proposition skulle komma under juni månad och att regeringen avsåg att dela upp uttaget av dessa 3 miljarder under tre år. Men de skulle i sin helhet läggas på räntegaranterade bostäder, dvs. omkring 20 % av den totala fastighetsmarknaden. Vi vänder oss fortfarande mot en sådan lösning. Vårt förslag är att vänta tills fastighetsmarknaden har stabiliserats. För detta hade vi majoritet i bostadsutskottet tillsammans med Ny demokrati. Men i mellantiden, mellan vårt yttrande till finansutskottet och behandlingen där, hann regeringen ta med Ny demokrati i sitt politiska galleri. Nu var det fråga om att bilda majoritet med den gruppering som man i bostadsutskottet hade tagit avstånd ifrån. Vi kommer självfallet från socialdemokratiskt håll att lägga fram våra förslag igen, och igen och igen, om det behövs för att komma till rätta med de här frågorna. Bostadsmarknaden är i gungning, och folk är med rätta oroade. Många är bedrövade eller förtvivlade. Om vi lägger in vad som kan komma av hyresförhandlingarna, har man räknat ut att boendekostnaden för en helt vanlig familjebostad kommer att höjas med någon tusenlapp per månad under åren 1994--1996. För något år sedan fick jag av bostadsutskottets ordförande ett bostadspolitiskt program gällande för Centern. Ordföranden i den grupp som tagit fram programmet var just Agne Hansson. Jag jämförde detta program med vårt eget socialdemokratiska bostadsprogram. Icke överraskande fann jag en mycket stor samsyn. Här fanns givna förutsättningar för en nära samverkan, för att inte säga chanser till en bred plattform för en social bostadspolitik. Sedan läste jag häromdagen att Centern skall ha sin årsstämma i Falkenberg och att man har utarbetat ett nytt bostadspolitiskt program. Jag läste att det hade utformats så att det duger som inlaga för att Centern skall kunna medverka i en fortsatt borgerlig regering. Centern nu definitivt har börjat tvivla på de sociala inslagen i bostadspolitiken, eller om man inte orkar stå upp för en social bostadspolitik, som man tidigare har genomfört tillsammans med Herr talman!

Herr talman! Jag hade först tänkt vända mig till Anne Wibble, men hon är inte längre kvar. Därefter hade jag tänkt vända mig till arbetsmarknadsministern, som inte heller är kvar. Sedan hade jag tänkt tala litet om bostadspolitik. Det finns ju ingen bostadsminister, men vi har utskottets ordförande här, som väl egentligen är Jag vill påstå att vi i Ny demokrati har tagit ett ganska betydande ansvar för landet med den uppgörelse som vi har träffat med regeringen. Vi signalerade detta på ett tidigt stadium. Det har kanske inte gett de allra bästa signalerna ut till våra egna väljare, men det är inte det som är viktigt. Det är viktigt att få ordning på den svenska ekonomin. Vår uppgörelse har i varje fall i viss mån bidragit till att det råder lugn och ro på den ekonomiska marknaden. Räntorna har sjunkit, även om de inte har sjunkit i den snabba takt som vi hade hoppats. Valutakurserna stiger, och de långa räntorna sjunker. Detta är saker och ting som vi har påstått i den här kammaren på ett mycket tidigt stadium. Det finns också vissa tecken på att botten skulle vara nådd. Jag tror att man skall vara litet försiktig än så länge, men det finns tecken på en vändning. Det är ju skönt nu, inför sommaruppehållet. Jag skulle vilja fråga: Var har Socialdemokraterna varit under den här valperioden? De har varit fysiskt närvarande, men jag undrar var de har varit när det gällt att försöka bidra till att dels lösa krisen, dels föra landet gemensamt framåt. Jag har varit mycket uppmärksam på detta, men jag har inte någonstans märkt att Socialdemokraterna har kommit med några ordentliga förslag. De har inte ens haft en ekonomisk politik. Och var finns kreativiteten? Man kommer hela tiden tillbaka till detta: Höj skatterna! Dela ut mera bidrag! Arbeta åt varandra! Vi vet att det inte går längre. Jag tycker att det är nästan skamligt när Socialdemokraterna kritiserar regeringen för de olika åtgärder som vidtas, utan att de själva har några alternativ. Resultatet av den här uppgörelsen kunde i vissa stycken kanske ha varit ännu bättre, men en kompromiss är en kompromiss, och vi får vara nöjda med det. Utmärkande för politiken rent allmänt är, som jag har sagt många gånger förut, bristen på långsiktighet i vårt agerande och våra beslut. Detta gäller inte minst för bostadspolitiken, som jag kommer in på sedan. Vi hade t.ex. i går en debatt om ett stort trafikbetänkande -- vi har ju haft flera stycken på rad -- som vi sedan röstade om i dag. Vi sitter alltså här i kammaren och fattar beslut om hur bromsarna skall se ut på en släpvagn till en långtradare. Det skall väl inte vi syssla med -- det är vi inte kompetenta till. Det skall väl finnas verk och myndigheter som kan sköta sådana saker. Vi skall väl i den här kammaren ägna oss åt övergripande saker. Vi skall titta långt framåt, och vi skall skapa förutsättningar för den svenska ekonomin. Vi skall ge långsiktiga signaler till medborgarna, så att de vet vad de har att rätta sig efter. Det går inte att bedriva mandatpolitik. Jag tycker vi borde skämmas allihopa. En sak som har med det långsiktiga att göra är transfereringssystemen, men det har också alla olika bidrag av varierande slag som finns. Det fördes nyss en debatt här i kammaren om ett bidrag som uppenbarligen har slagit fel -- så låter det i varje fall. Varför kan vi inte enas om en enda nivå på alla bidrag, alla transfereringar och över huvud taget allt det som staten skall vara inblandad i? Det handlar ju i botten om en grundtrygghet. Låt oss enas om en nivå som vi har råd med. Låt oss säga 70 % eller 65 eller 75 eller vad vi nu kan komma fram till, men låt oss ha en enda nivå på allting. Tänk så enkelt det skulle bli, så många föreskrifter vi skulle kunna slopa! Alla människor skulle veta att är det är 70 % ersättning som gäller vare sig det är fråga om stöd, bidrag, sjukersättning eller arbetslöshetsersättning. Varför skall vi ha dessa variationer? Det är ju ett resultat av de olika kortsiktiga besluten som vi fattar, och det lapptäcket får vi nu leva med. Skall det vara så svårt att över partigränserna kunna enas om en sådan sak? Det behöver vi väl inte slåss om! Regeringen är enligt min mening inte handlingskraftig i fråga om arbetsmarknadspolitiken, och Socialdemokraterna gör inte på något vis situationen bättre. Vi har under de två år vi suttit i riksdagen föreslagit ett antal okonventionella åtgärder, som kanske skulle kunna hjälpa till. T.ex. skulle konjunkturanpassade arbetstider kunna ge många arbeten i ett sådant här läge. Dispens från LAS för de arbetslösa skulle ge tiotusentals arbetstillfällen. Varför skall vi inte ställa krav på en prestation från de människor som får arbetslöshetsersättning? Vi har ju massor med arbeten som behöver utföras. Lägg ett huvudmannaskap på kommunerna, så kan de säkert dra nytta av de arbetslösa, och de arbetslösa kommer att må mycket mycket bättre. Vi vet allihop att förändringar av arbetslagstiftningen är knuten till väldigt mycket i fråga om anställningar. Arbetslagstiftningen måste mjukas upp. Det pågår nu en utredning om detta, så jag skall inte gå mer in på det. Herr talman! Jag skall nu gå in på bostadspolitiken, och jag vill börja med att för säkerhets skull yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 3. Jag tror inte att någon tidigare har yrkat bifall till utskottets hemställan på den punkten, eftersom utskottsordföranden ju yrkade bifall till reservationen under det momentet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under mom. 3. Den fråga inom bostadspolitiken som nu är på tapeten och som är aktuell för beslut i dag är minskningen av bostadsstödet med tre miljarder, vilket Oskar Lindkvist också talade om tidigare. Detta är egentligen ett ärende mellan regeringen och Socialdemokraterna, eftersom det härstammar från krisuppgörelsen i höstas. Man har inte lyckats ena sig om vad man skall göra. Det har inte lagts fram någon proposition i frågan, och anledningen till att den har kommit upp nu är att tre partier har väckt motioner i ärendet. Det är också bekant att vi i bostadsutskottet har tagit ställning för en senareläggning av den här åtgärden, och den har ju också på sätt och vis blivit senarelagd. Jag delar Oskar Lindkvists uppfattning att vi ännu inte har sett slutet på problemen kring detta ute på marknaden. Jag tror att det möjligen kan finnas en automatisk lösning på problemet. Om räntorna fortsätter att sjunka såsom de har gjort hittills, får vi nämligen en kraftig automatisk minskning av statens kostnader för räntesubventionerna. Det är möjligt att vi i utskottet kan ta upp den här frågan till hösten, och kanske mildras bekymren nästa år beroende på att vi får automatiska sänkningar. Men det får bli en av höstens frågor. Glädjande nog har vi också i utskottet kunnat justera en mindre bra proposition avseende förändringen av Statens institut för byggforskning i Gävle. Jag tycker att det var trevligt att vi i samförstånd kunde komma fram till vad jag tror är en relativt bra lösning. Vi har också fått en majoritet i utskottet för en utredning, som skall försöka ta ett mer totalt och långsiktigt grepp på ett område som i varje fall för mig, som inte sysslat med de här frågorna så länge, är ganska rörigt. Jag är i varje fall själv ännu inte tillräckligt kunnig på området. Jag skulle sedan vilja ge vår ''bostadsminister'', Agne Hansson, en eloge. Jag tycker att han hanterar utskottet på ett föredömligt sätt. Han är en verklig samarbetsman och verkar, så långt det över huvud taget går, för att uppnå enighet i besluten. Jag ser fram emot höstens arbete i utskottet. Herr talman! Många har i debatten önskat varandra en skön och trevlig sommar, och jag instämmer gärna i de önskningarna, men jag skulle också vilja utöka den önskan till att omfatta hela riksdagens personal för dess fantastiska arbete.
Herr talman! Jag skall inte kommentera den första delen av Bo G Jenevalls inlägg, eftersom den inte hade särskilt mycket med bostadsfrågorna att göra. Den enda fråga jag vill diskutera med honom är den som rör de 3 miljarder, som vi väntar att det skall komma förslag om i en proposition under juni månad. Jag vill gärna påminna om att det i bostadsutskottet fanns en majoritet, i vilken Bo G Jenevall ingick som företrädare för Ny demokrati. Det var alltså en majoritet som menade att man inte skulle reducera bostadssubventionerna förrän en stabilisering inträtt på fastighetsmarknaden. Det som inträffade sedan var att man i finansutskottet, genom den ändring av sammansättningen där som skett från Ny demokratis sida, intog rakt motsatt ståndpunkt, vilket gör det möjligt för regeringen att lägga fram förslaget och kanske också att få igenom det i riksdagen. Det kan då vara bra att veta att denna reducering av bostadssubventionerna, tillsammans med övriga förmodade hyreshöjningar, för 1994 innebär en kostnad på ungefär 250 kr i månaden för en vanlig familjelägenhet. För 1995 innebär det 300 kr, och för 1996 innebär det 400 kr. Det är alltså ungefär en tusenlapp på en treårsperiod som bostadskonsumenterna skall betala. Det är där problemet ligger, och det problemet har tydligen inte Bo G Jenevall upptäckt, trots att han har suttit med vid bostadsutskottets behandling av frågan. Nu säger Bo G Jenevall att räntan sjunker och att det skulle ligga en fördel i att vi har lägre räntor. Men Bo G Jenevall vet säkert att det är staten som står som vinnare när räntorna sjunker. Det ändrar inte situationen ett dugg för dem som har räntesubventioner, de får ändå betala de kostnader som det handlar om. Jag har självfallet ingenting emot sänkta räntor, men man måste klara ut vad det får för konsekvenser för de olika parterna på bostadsmarknaden. Slutligen säger Bo Jenevall att han kanske kan tänka sig att man någon gång till hösten kan ta upp frågan igen och diskutera en förändring. Men, Bo Jenevall, det kommer inte att fattas något beslut förrän till hösten. Ny demokrati har ändrat sig två gånger inom kort tid. Det finns möjlighet för Ny demokrati att använda sommaren till att bestämma hur man skall ändra sig till hösten. Det är bra om det finns en majoritet i riksdagen för att stoppa regeringsförslaget.
Herr talman! Det är svårt att debattera när vi har samma uppfattning. Vi har samma uppfattning på den här punkten, Oskar Lindkvist och jag. Vi har ju fattat ett gemensamt beslut. Såvitt jag vet är vi också eniga om att de 3 miljarderna måste sparas på ett eller annat sätt. Jag är mycket medveten om att staten sparar pengar om ränteutvecklingen blir så positiv som man kan hoppas och förmoda. Det är ju det som det handlar om. Jag menar att man också kan ändra beslutet om staten sparar pengar med automatik. Jag tror att det finns all anledning att ta upp frågan igen till hösten. Jag vill också säga att vi inte har svängt fram och tillbaka i den här frågan. Vad som har skett -- och det vet Oskar Lindkvist -- är att man i den totala sammanvägningen för att få fram ett beslut i finansutskottet har bollat med de olika förslagen. Som jag sade i mitt anförande blir det tyvärr, när man kompromissar, nästan alltid ett dåligt resultat. Det blir i varje fall inte ett resultat som båda parter egentligen kan vara nöjda med.

Herr talman! Jag tackar Bo G Jenevall för de vänliga orden och hälsar honom välkommen till den bostadspolitiska debatten och till arbetet i utskottet, som jag hoppas skall bli stimulerande och intressant även framöver. De frågor som vi nu debatterar rör alltså de delar i kompletteringspropositionen som hör till bostadsutskottets område. Det gäller besparingarna på bostadssubventionerna. Det gäller åtgärder för reparationer och underhåll av bostäder och lokaler, och det gäller ökat stöd till upprustning av allmänna samlingslokaler. Det är dessa delar som vi nu främst skall diskutera. Oskar Lindkvist sade att bostadsmarknaden nu förändras snabbt. Det är riktigt. Det är en förändring som startade långt före 1992 års val. Orsaken till förändringarna är att vi, för att låna arbetsmarknadsministerns ord, hade ett mycket kraftigt byggande, det s.k. tokbyggandet, under den socialdemokratiska regeringsåren. Under den senare delen var det ett högt ränteläge med mycket höga kostnader i en överhettningssituation. Samtidigt genomfördes en skattereduktion som innebar att man finansierade skattesänkningar för höginkomsttagare med ökade kostnader för de boende. Det var den linjen som vi från Centern protesterade mot. De löften om hyressänkningar som Centern diskuterade i valrörelsen rörde sig alltså om fördelningen i skattereformen. Framför allt hade vi krav på att momsen inte skulle höjas så kraftigt på nödvändiga nyttigheter, t.ex. mat, boende, arbetsresor och turism. I och med det beslut som riksdagen skall fatta i kväll genomför vi sänkningar av momsen på samtliga dessa områden utom på boendet. Oskar Lindkvist sade vidare att det vore av värde att man försökte hitta breda lösningar när det gäller systemförändringarna på bostadssidan, som då började redan förra mandatperioden. Jag försökte från Centerns sida att hitta vägar för att nå breda lösningar, men det fanns inga möjligheter till detta. Man ville fortsätta på den inslagna vägen med att ha den reglerade bostadspolitiken och att genomföra räntelånesystemet. Det skulle ha blivit förödande för utvecklingen. Det vet vi nu. Jag beklagar det. Det var också mot den bakgrunden som vi tog fram det bostadspolitiska program som Oskar Lindkvist åberopade. Jag hoppas gärna att han tar fram det flera gånger. Därför att det programmet gäller fortfarande för Centerns agerande. Målen för de åtgärder som behöver vidtas på bostadspolitikens område ligger fast. Åtgärderna skall vidtas på ett sådant sätt att de sociala målen kan ligga fast. Vår grundkritik mot den förändring som skedde under den förra mandatperioden var också att man fjärmade sig från dessa mål. Jag noterar nu att det program som har tagits fram av den socialdemokratiska arbetsgruppen, som Oskar Lindkvist också berörde, i många stycken är överensstämmande med det som står i vårt program. Den arbetsgruppen, där för övrigt ledamöter som finns närvarande här i kammaren har medverkat, har gjort ett utomordentligt arbete med att ompröva mycket av den politik som gällde under den förra mandatperioden. Det är såvitt jag kan förstå inte Centerns fel att bostadspolitiken inte har förts efter den linje som vi har stakat ut i vårt program. Men det är i stora drag efter dessa linjer som bostadspolitiken nu bedrivs. Herr talman! När det gäller besparingarna av bostadssubventionerna, som här har berörts, har de 3 miljarder som man i krisuppgörelsen kom överens om skulle sparas 1994 nu reducerats till 500 miljoner. Det är en klar förbättring, även om jag och vi från Centern gärna hade sett att 1994 hade kunnat undantas från besparingarna. Dessa besparingar görs nu för att räntorna och inflationen skall kunna hållas nere. Det är på sikt mer avgörande för låga boendekostnader än någonting annat. De görs också för att fastighetsvärdena skall hållas stabila. Därmed underlättar man också för finansmarknaden att klara finasieringen av det byggande som vi måste ha framöver. Skillnaden mellan det socialdemokratiska alternativet och majoritetens förslag är i praktiken väldigt liten, under förutsättning att Socialdemokraterna fortfarande står fast vid krisuppgörelsen. Jag har uppfattat det så, men jag vill gärna få det bekräftat här i debatten. Om Socialdemokraterna inte gör det blir läget naturligtvis ett helt annat. Om vi hade haft litet bättre om tid vid vår behandling av denna fråga i bostadsutskottet tror jag att vi hade kunnat bli helt ense. Jag beklagar att det inte blev möjligt. Det hade varit bra för situationen på fastighets och kreditmarknaden. Men det fanns tydligen psykologiska spärrar mellan vissa i det här sällskapet, som bromsade den möjliga lösningen. Herr talman! Det viktigaste för de boende, för fastighetsmarknadens aktörer och för kreditgivningen är nu att statsmakterna kan ge besked om vad som skall gälla beträffande bostadssubventionerna med någon grad av långsiktighet. Förutsättningarna för detta hade naturligtvis varit starkare med en enighet i besluten. I majoritetens förslag finns nu besked för de närmaste åren. Det är en fördel. Det socialdemokratiska alternativet innebär att besparingen på tre miljarder skall skjutas på en oviss framtid. Om socialdemokraterna står fast vid storleken på besparingarna innebär det att ingreppen måste bli desto kraftigare längre fram i tiden -- när vet vi emellertid inte. Kan vi möjligen få mera besked om detta i dag? När skall Socialdemokraterna börja spara? Blir det några besparingar 1995? Skall alla tre miljarderna tas ut på en gång 1996 eller skall de läggas ut först 1997? Det blir då mycket kraftiga besparingar och belastningar på boendekostnaderna på ett enda år. Jag tror att många vore intresserade av ett besked. Det är naturligtvis även jag och vi från majoriteten, eftersom vi då kommer att veta bättre vilka möjligheter det skulle kunna finnas till en samsyn på det här området. Herr talman! Dessutom har Socialdemokraterna med hjälp av Ny demokrati bildat majoritet i utskottet för ett utredningsförslag, som innebär att krisen på bostadsmarknaden skall utredas med sikte på att man skall ändra i de system och villkor som nu gäller. Vad ger det egentligen för signaler till dem som skall planera sin boendekonomi, till marknaden och till kreditgivarna? Man kan inte kasta ut hela bostadsmarkanden i en större ovisshet inför framtiden än när man säger att man skall skjuta på alla besparingar. Dessutom säger man att man skall utreda hela systemet, och sedan får man se vad det blir för resultat. Jag är naturligtvis mycket intresserad av att få veta hur den här nya bostadspolitiken skall se ut som skall formas i den utredning som Socialdemokraterna och Ny demokrati är överens om behövs och skall tillsättas. Hur skall utredningen se ut? Skall den vara parlamentariskt sammansatt? Vem skall leda den? Det står i majoritetens skrivning i utskottets betänkande att utredningen skall ledas av en kvalificerad man eller kvinna. Vad skalll utredningen egentligen syfta till? Skall den inriktas på att subventionerna skall bibehållas eller möjligen ökas som Socialdemokraterna vill eller skall subventionen avvecklas helt som Ny Demokrati har förutsatt bl.a. i de motioner och i den reservation som finns i det betänkande som vi nu behandlar? Det är viktigt för marknaden att nu få besked om vad som skall gälla för de 7 % av hushållen som omfattas av nuvarande besparingsförslag. Ibland kan man få uppfattningen att alla skall få hyreshöjningar när man hör socialdemokrater prata. Det är naturligtvis viktigt för dessa 7 % och för alla andra att få veta vad som skall gälla framöver och få lugn och ro. Sedan kan man invänta kontrollstation 1995. Då vet vi också bättre hur räntor och inflation har utvecklats. Därmed står vi också säkrare när vi skall bedöma möjligheterna för besparingar i framtiden. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan och avslag på de yrkanden som har ställts under det avsnitt debatten gäller på bostadsutskottets beredningsområde.
Herr talman! Bostadsutskottets ordförande ställde många frågor. Han frågade bl.a. hur utredningen skall arbeta. Jag vill då påminna honom om att det står utförligt beskrivet i bostadsutskottets betänkande i vårt yttrande till finansutskottet. Bostadsutskottets ordförande kan där läsa vad majoriteten i utskottet har tänkt sig skall ske med utredningen. Agne Hansson frågar när Socialdemokraterna skall börja spara. Vi har olika uppfattningar om den ekonomiska politiken. Eftersom regeringens ekonomiska politik har havererat totalt kan vår ekonomiska politik möjligen få en chans efter valet Det intressanta är nu att Agne Hansson säger beträffande de tre miljarderna att det är en klar förbättring att man nu får betala en halv miljard år 1994. Det är självfallet en klar förbättring jämfört med 3 miljarder. Men det är en försämring om man beaktar de förutsättningar som finns. Vi anser att det i dagens läge inte finns realistiska förutsättningar för att lägga på ytterligare bördor, framför allt inte på de områden som har räntesubventioner. Det är vår uppfattning. Jag kan inte svara på när fastighetsmarknaden kommer att vara stabiliserad, och det kan inte Agne Hansson heller. Jag kan däremot svara på att det inte möjligt att nu ta ut högre hyreskostnader av många människor. Agne Hansson säger vidare att det är värdefullt när man ger signaler om att man har en mera långsiktig inriktning i sitt ekonomiska tänkande. För ungefär tio minuter sedan sade Bo G Jenevall -- som i finansutskottet har gått med på att man nu skall börja plocka dessa tre miljarder -- att han hoppas att man till hösten har möjligheter att kunna ändra på det här. Den signalen fick vi alldeles nyligen från en del av den majoritet som Agne Hansson åberopar. Jag tror att de flesta blir ganska vilsna när det gäller bostadspolitiken. Agne Hansson, vi har kvar vår sociala ambition när det gäller bostadspolitiken. Vi vill att folk skall bo bra och ha möjligheter att ha bra bostäder i en bra boendemiljö. Men vi ställer frågan -- en direkt personlig fråga -- hur länge Agne Hansson skall orka stå som talesman för moderat bostadspolitik.
Herr talman! Jag betvivlar inte Oskar Lindkvists och Socialdemokraternas ambitioner när det gäller att arbeta för en social bostadspolitik. Därför har jag också varit mycket förundrad över att man nu är beredd att slänga ut de boende, bostadsmarknaden och finansmarknaden, som är så känslig just nu, i en så totalt oviss framtid. Nog borde man väl ändå kunna svara på frågan när man själv tror att fastighetsmarknaden är stabiliserad. Socialdemokraterna tror själva att de skall vinna valet 1994, men de tror tydligen inte att det går att få en stabil arbets och fastighetsmarknad 1995, 1996 eller 1997. Har ni tänkt driva en så dålig politik att det inte kommer att bli stabilitet på bostadsmarknaden under något av de åren? Det ges inget besked om när man skall kunna börja spara. Risken är då att man från kreditgivarnas sida, med tanke på det utredningskrav som nu finns, över huvud taget inte vågar räkna med att det finns några bostadssubventioner att hantera i bostadsstocken. Därför vågar man inte ge krediter. Det är därför oerhört viktigt att man kan ge de här beskeden. Jag medger gärna att vi från Centern har arbetat mycket för att man nu måste vara försiktig med besparingar. Om vi hade klarat ut en skrivning i enlighet med den reservation som finns i bostadsutskottets yttrande är jag säker på att det också skulle varit lättare att klara 1994. Men när vi nu samtidigt är överens om att vi måste spara 3 miljarder, tycker jag att vi måste vara så ärliga att vi talar om när och hur vi skall göra det. Jag delar också den uppfattning som Socialdemokraterna och Centern har gemensam, att fastighetsskatten är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Men inte heller på den punkten är det möjligt att nu göra en fastighetsskattehöjning, därför att fastighetsvärdena är så beroende av att kreditgivningen på marknaden kan fungera. Eftersom vi redan nu har ett lågt byggande måste vi vara försiktiga så att det inte blir ännu lägre och krediterna helt avstannar. Det står ingenting i yttrandet om utredningen skall vara parlamentarisk eller vad den skall syfta till. Jag har läst det flera gånger. Jag vill gärna ha besked om detta.
Herr talman! Det är klart att Agne Hansson har läst utskottets betänkande, men där står ju att utredningen skall ledas av en skicklig utredare. Ordet utredare är i singularis. Det står också att regeringen skall tillsätta utredningen. Det är väl i enlighet med den vanliga form som man arbetar efter i utskott. Det som har skett är ingenting ovanligt. Det är ett majoritetsförslag som har lagts fram i bostadsutskottet. Det är inga märkvärdigheter. Agne Hansson säger att det är en mycket oviss framtid, som ett resultat av att man inte kan få ett besked från Socialdemokraterna. Denna ovissa framtid, Agne Hansson, är helt förknippad med den borgerliga regeringens bostadspolitik. Det är verkligen att tala om en oviss framtid. Bostadsproduktionen är den lägsta i mannaminne, arbetslösheten på bostadsmarknaden är den största i mannaminne, hyreshöjningarna är de största som någonsin har förekommit vid alla jämförelser -- även med skattereformen, som emellertid hade den fördelen att de ekonomiskt svagaste grupperna kompenserades genom de förbättrade bostadsbidragen. Detta är det läge vi har för närvarande och ingenting annat. Att i det läget tro att det är en enkel sak att lägga ut ytterligare pålagor på bostadskonsumenterna, tror jag verkligen är att underskatta de människor som i dag har det svårt i det svenska samhället och som behöver ett stöd för att kunna leva under drägliga förhållanden. Jag fick i eftermiddags ett brev, som jag också tror att utskottets ordförande har fått. Jag skall läsa upp brevet, som är kort: Med anledning av de försämringar för boendet, som planeras genom minskade räntesubventioner och andra åtgärder, har undertecknad fått i uppdrag av samtliga bostadsrättsföreningar i Hofors i Gävleborgs län att be er besinna ert ansvar för svensk bostadspolitik och inte försämra för de många små människorna i samhället. Det är dessa människor som jag är talesman för. Här räknas upp en rad bostadsrättsföreningar, som alla känner att de nu har för stora svårigheter. Då säger Agne Hansson att det är nödvändigt att ge signaler. Vi vet ju att flera bostadsrättsföreningar är i konkursläge. Vi vet att många har svårigheter. Vi vet att en del av dem inte kan klara av dessa problem. När de nu också vet att de skall betala ut pengar under de tre närmaste åren kommer många av dem att få mycket stora svårigheter. Det kan jag försäkra Agne Hansson om.
Herr talman! Jag är också utomordentligt orolig för de här bostadsrättsföreningarna och för utvecklingen. Men genom det Oskar Lindkvist säger här i debatten låter det som om Socialdemokraterna inte skulle vara beredda att spara de här 3 iljarderna. Jag fick egentligen inget svar på frågan om ni står fast vid uppgörelsen. Men jag litar i det fallet på Oskar Lindkvist, därför att han alltid håller överenskommelser. Det är i det här fallet ingen skillnad mellan utskottsmajoritetens och Socialdemokraternas förslag, eftersom besparingen skall genomföras. Den blir väl lika tung för de boende när den än läggs ut. Risken är att det blir ännu värre om man klumpar ihop detta och lägger ut allt på en gång. Det är det som har varit min bevekelsegrund när jag hela tiden har försökt att hävda de små i samhället och de boende. Man måste se till att fördela detta rättvist. 3 miljarder år l994 har nu blivit 500 miljoner, vilket kanske är 500 miljoner för mycket, men det är ändå en uppdelning i tiden. Detta läge med den lägsta bostadsproduktionen, med den högsta arbetslösheten och en svag ekonomi är just det läge som vi måste ta oss ur. Det är därför det är så viktigt att räntorna kan fortsätta att sjunka -- de har nu sjunkit med 4 % på ett halvår -- och att inflationen kan hållas låg, så att fastighetsvärdena kan bli stabila, att vi kan börja att beta av arbetslösheten och att kreditmarknaden kan fungera. Med den ovisshet, som Socialdemokraterna och delvis också Ny demokrati kastar ut marknaden i, riskerar vi att ytterligare försämra bostadssubventionen, arbetslöshetssituationen, ränteläget och inflationen. Det är därför som en fördelning av bördorna över tiden är så viktig, och att man kan ge besked om hur man i det här fallet har tänkt sig denna.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Vi i Ny demokrati har ställt oss bakom utkastet om utredningen. Det har inte talats om en parlamentarisk utredning, utan om en expertutredning. Vi har också sagt att utredningen skall ske snabbt och att den snabbt skall vara färdig. Jag tror inte detta ger några störande signaler ut till marknaden, därför att det har ändå tidigare bestämts en avstämningspunkt år 1995, så det är redan tidigare bekant. Jag vill sedan göra ett förtydligande till det som jag tidigare sade om hösten. Vi frångår inte överenskommelsen för att spara de 3 mljarderna. Det är bara fråga om hur man skall fördela ut detta. På det har vi haft litet skiftande synpunkter. Vad jag sade var att staten med en mycket positiv ränteutveckling kanske ändå kan göra en betydande besparing som möjligen kan utgöra en del av de 3 miljarderna. Det var vad jag sade.

Herr talman! När jag lyssnade till Oskar Lindkvist handlade det mest om elände i den bostadspolitiska världen. Många av oss har ju i dag också kunnat konstatera att Hyresgäströrelsens ombudsmän har demonstrerat här utanför Riksdagshuset. Ena handens fingrar räcker väl till för att räkna de socialdemokrater som är här i kammaren. På läktaren finns några personer. Intresset tycks inte vara så överväldigande. Frågan är om det elände, som Oskar Lindkvist säger sig kunna se, också ses av alla andra på riktigt samma sätt. Naturligtvis är bostadsmarknaden på många sätt problemfylld, vilket inte är så konstigt. Det tar naturligtvis tid att komma runt allt det som Socialdemokraterna under sin tid ställde till med. Oskar Lindkvist säger att man får gå tillbaka två år för att hitta en bra bostadspolitik. Vad hittar man då? Jo, då hittar man krångel och byråkrati. Man hade lex Malmö. Man hade en ensidig favorisering, Man hade också årliga propositioner som innehöll minskningar av räntebidragen. Man hade också just infört något som hette räntelån. När Oskar Lindkvist sedan säger att man nu vill ha en parlamentarisk utredning för att få fram ett långsiktigt bostadspolitiskt program rimmar det väldigt falskt. När vi från de borgerliga partierna sade att räntelånesystemet är en katastrof och att det kommer att leda till oerhörda bekymmer, var inte Oskar Lindkvist det ringaste intresserad av att föra en diskussion, utan räntelånesystemet skulle genomföras. Det skulle dessutom tidigareläggas. Nu när Oskar Lindkvist befinner sig i opposition vill han ha en diskussion, och det kan jag förstå. Detta synsätt präglar Oskar Lindkvist i oppositionsställning. Då försöker han naturligtvis att få ett inflytande. Det är hedervärt och skall inte på något sätt kritiseras, men det rimmar litet falskt mot bakgrund av Oskar Lindkvists eget agerande tidigare här i kammaren och i bostadsutskottet. Man har frågat Socialdemokraterna var de står i fråga om de 3 miljarderna. Alldeles uppenbart är att Socialdemokraterna inte är beredda att stå för vad de sade i höstas. De skriver i reservation 74 att den tilltänkta subventionsminskningen skall senareläggas ''tills fastighetsmarknaden har stabiliserats''. Då frågar man: Stabiliserats mer än vad? Om man jämför med förhållandena i höstas, kan man konstatera att fastighetsmarknaden inte har försämrats sedan dess. Om någonting har hänt, har det varit en förändring till det bättre. Bostadsräntorna är i dag lägre än de har varit på tio år. Vi har också kunnat notera betydligt fler avslut, dvs. att köpare och säljare har kunnat mötas på bostadsrätts och villamarknaden. Däremot finns det många tomma bostäder beroende på den tidigare överproduktionen av bostäder. Men fastighetsmarknaden är inte sämre, utan det är nog så att Socialdemokraterna vill springa ifrån detta helt och hållet. Det präglar Oskar Lindkvist i opposition att han då inte vill göra några besparingar. Det är ju också ganska kort tid till valet. Vad föreslår då utskottet? Jo, att 500 miljoner av de 3 miljarderna skall läggas ut för 1994. Det kommer inte att medföra någon kostnadseffekt över huvud taget på de hus som är byggda efter 1988. När det gäller hus byggda före 1988 blir effekten inkl. upptrappningen ungefär 35 kronor per kvadratmeter 1994. Då skall man hålla i minnet att den ordinarie upptrappningen är mellan 15 och 35 kronor. Det handlar alltså om en mycket blygsam ökning av boendekostnaderna på runt 200 kronor för en normallägenhet. Det är nödvändigt att göra detta i år för att det skall få effekt nästa år. Då kan ekonomin stabiliseras. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3.
Herr talman! Knut Billing började med att säga att mitt anförande präglades av elände och eländets elände. Det är precis så på bostadsmarknaden. I mitt samtal med Agne Hansson försökte jag förklara att bostadspolitiken har gått alldeles snett. Det förekommer varken nyproduktion eller något annat som markerar att det finns en ambition att åstadkomma någon aktivitet på byggområdet i Sverige. Det är alltså eländigt, och Knut Billing har en mycket stor andel i den förtjänsten. Sedan sade Knut Billing att bostadsfrågan inte verkar vara ett så stort problem, om man ser sig omkring och letar efter socialdemokrater. Men då vill jag betona att riksdagsledamöterna faktiskt inte är någon målgrupp för vår sociala bostadspolitik. De borde kunna klara sig ganska hyggligt. De människor som vi pratar för är just de vanliga människorna i de vanliga inkomstlägena. Många av dem är utan arbete på grund av regeringens ekonomiska politik och kan inte betala sina hyror. Ytterligare pålagor av det slag som regeringen nu tydligen syftar till kommer att vara mycket besvärliga för många av dessa människor. Jag tror inte att Knut Billing uppfattade att Bo Jenevall gjorde mycket klart att han när propositionen kommer i höst mycket väl kan tänka sig att ta samma ställning som Socialdemokraterna. Så alltför tvärsäker skall man inte vara, om man är förespråkare för regeringens bostadspolitik. Den lämnar mycket i övrigt att önska. De ynka belopp som Knut Billing nämnde finns endast i hans fantasi. Alla uppgifter som vi har skaffat in från olika håll, från fastighetshåll, från hyresgästernas håll och från andra håll, visar att det rör sig om helt andra och mycket större belopp, inkl. de extrakostnader som kommer att bli ett resultat av de hyreshöjningar som brukar följa av att man träffar överenskommelser mellan hyresgäströrelsen och de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag tror därför att Knut Billing skall fundera litet på om dagens bostadsmarknad är någonting att skryta med. Den var mycket bättre för två år sedan. Dessutom var arbetslösheten då bara 2 %. Nu är den som bekant mycket högre.
Herr talman! Oskar Lindkvist har naturligtvis aldrig funderat över om orsakerna till det s.k. elände som han diskuterade i dag kanske ligger just i den socialdemokratiska politik som bedrevs under 1980-talet. När jag gjorde min jämförelse med eländet, som jag fick beröm för av Oskar Lindkvist, hade jag Lars Ekborg i tankarna. Skillnaden är bara att Lars Ekborg var mycket rolig i sin eländesmonolog, medan Oskar Lindkvist är mycket förgrämd i denna diskussion. Oskar Lindkvist tar nu Bo Jenevall till hjälp och säger att jag inte skall vara så säker på att förslagen går igenom, eftersom Bo Jenevall kanske intar en annan ståndpunkt i höst. Det är möjligt att det blir på det sättet att detta förslag inte går igenom i riksdagen. Den regering som sitter är en minoritetsregering, men vi kommer att lägga fram våra förslag, och vi tror att de förslagen är bättre för svenska folket än de förslag som Oskar Lindkvist till äventyrs lägger fram. Det är inte så säkert att det kommer några förslag från Oskar Lindkvist. Det har inte kommit några hittills. Sedan sade Oskar Lindkvist att de belopp som jag nämnde endast finns i min fantasi. Ja, det är väldigt svårt för någon av oss att bevisa att vi har rätt. Men vi kan, Oskar Lindkvist, säga så här. Vi kan se i protokollet och sedan jämföra med den proposition som kommer om några veckor. Då ser vi vem som har rätt, Oskar Lindkvist eller jag. Vi kan återuppta debatten i höst. Jag skall påminna Oskar Lindkvist om detta. När det slutligen gäller de hyreshöjningar som Oskar Lindkvist säger blir ett resultat av neddragningarna har vi också en viss erfarenhet. Det skulle bli väldigt stora hyreshöjningar den 1 januari. Hyresförhandlingarna gav dock vid handen att det inte var möjligt att få gehör för den typen av hyreshöjningar från fastighetsägarnas sida. Hyreshöjningarna blev väsentligt lägre. I många fall var det t.o.m. så att man låg stilla med hyreshöjningarna, därför att fastighetsägarna konstaterade att en hyreshöjning skulle leda till att bostäderna tömdes på hyresgäster. Det vore utmärkt om vi fick den inriktningen att hyresgästerna på detta sätt har någonting att säga till om och man inte automatiskt vältrar över kostnadsförändringarna på hyresgästerna. Det vore den naturliga vägen för Oskar Lindkvist. För mig är det naturligt att de enskilda hyresgästerna gemensamt i förhandlingar har makten. Då torde man få bukt med hyreshöjningarna framöver.
Herr talman! Jag håller med om att Lars Ekborg är väldigt rolig. Framför allt är han mycket roligare än Knut Billing. Det kan jag utan vidare påstå. När det gäller den socialdemokratiska politiken på 1980-talet skall jag berätta för Knut Billing att jag under flera timmar i dag har lyssnat på debatten här. Oavsett vilket ämne som har diskuterats, har alla varit programmerade för att misslyckandena i regeringens politik -- och de är ganska många -- har sitt ursprung i 1980-talet. Ändå sade ni i valrörelsen 1991 att ni på kort tid skulle se till att det blev ordning och reda i det svenska samhället. Ni skulle upprätthålla sysselsättningen och sänka hyrorna. Var det inte så, Knut Billing, att hyrorna skulle sänkas i er regi? Vi påstod att ni skulle införa marknadshyror, men det bestred ni. Vi är i dag på rak väg in mot marknadshyror i det svenska samhället. När det gäller hyreshöjningarna är det riktigt att de inte fick den omfattning som vi befarade, men det har inte särskilt mycket med regeringens politik att göra, på annat sätt än att hela bostadsmarknaden i dag är sjuk. Den är helt nedkörd på grund av att det praktiskt taget inte förekommer någon aktivitet. Det är mera en följd av andra faktorer än av en medveten politik från den borgerliga regeringens sida. Också Knut Billing vet att det är det riktiga förhållandet. Jag hävdar, herr talman, med mycket stor bestämdhet att det i dag är eländigt på bostadsmarknaden. Många är bekymrade. Jag tror att Knut Billing redan har kunnat räkna ut att detta kommer att bli en stor fråga i valrörelsen. Vi får se vad väljarna tycker när de har blivit så grundlurade som de blev av de löften som gavs i valet 1991.
Herr talman! Jag vill ge Oskar Lindkvist rätt på en punkt, nämligen när han påstod att jag inte är lika rolig som Lars Ekborg var. På den punkten kan Oskar Lindkvist och jag ta varandra i hand. Å andra sidan var Lars Ekborg en osedvanligt rolig person. När det sedan gäller hyreshöjningar säger Oskar Lindkvist att det förhållandet att man inte fick ut de hyreshöjningar som man begärde beror på att marknaden är sjuk. Jag kommer tillbaka till vad jag sade tidigare. Här avslöjas en avgörande skillnad mellan Oskar Lindkvists bostadspolitiska syn och min. Enligt min uppfattning är det inte ett tecken på att marknaden är sjuk, om fastighetsägarna inte får ut vad de begär. Man har då i stället börjat få en bostadsmarknad som visar sitt rätta ansikte, dvs. en marknad där köparen-hyresgästen har något att säga till om. Det är en sådan marknad, Oskar Lindkvist, som vi skall se till att behålla, inte en marknad där hyresgäströrelsen, HSB eller någon annan, dikterar över huvudet på människorna hur hyrorna skall vara. Vi skall se till att marknaden-hyresgästerna själva skall bestämma det. Då blir kostnadsökningarna lägst. Det är ingen sjuk marknad, ut en en sund och frisk marknad.

Herr talman! Den viktigaste åtgärden för att sänka bostadskostnaderna är att driva en politik som möjliggör att vi får ett så lågt ränteläge som möjligt. Då blir det möjligt att bo billigare. Det blir också billigare för industrin att investera. Därigenom blir det möjligt att få fart på hjulen och bidra till att stärka sysselsättningen. Det har också regeringen i sin politik strävat efter, och man kan nu börja se resultatet av detta. Riksbankens marginalränta har på ett halvår sänkts med närmare 4 % och uppgår nu till, om jag inte misstar mig, 8,75 %. Låt mig här kort återge några kommentarer i Aftonbladet i lördags, den 5 juni. Där framhölls att det nu kommer signaler, som uppmärksammas, om att det är billigare att bo och att man nu har den lägsta räntan på 15 år. Det blev enligt Aftonbladet 1 000 nya jobb varje dag i maj. Färre miste sina jobb, och inflationen minskar. Det är ett gott besked om att den strama ekonomiska politiken trots allt lyckas. För att kunna driva en ekonomisk politik som möjliggör att vi kan få lägre räntesatser, måste staten bl.a. minska sina utgifter, inte minst efter den ekonomiskt expansionistiska politik som fördes under 80-talet. Och i detta sammanhang har det också varit nödvändigt att se över bostadssubventionerna. Denna insikt delar, såvitt jag förstår, också Socialdemokraterna. Det visar också krisuppgörelsen från i höstas, då Socialdemokraterna var med om ett förslag att genomföra en minskning med 3 miljarder, även om de nu vill att denna besparing skjuts upp. Trots tidigare vidtagna besparingar har statens utgifter för räntebidragen fördubblats på fem år, och för nästa budget är 31,3 miljarder anvisade för detta ändamål. 1994, tycker jag ändå att Socialdemokraterna borde ha kunnat medverka till, allra helst när den läggs på hus byggda före 1988. Socialdemokraterna har ju ändå varit med om att fatta ett beslut om att försöka göra en sådan besparing. En konsekvens av de minskade räntebidragen blir självfallet att bostadsbidragen kommer att spela en viktigare och mer central roll i framtiden för att möta de ökade bostadskostnaderna som uppstår för exempelvis många barnfamiljer. Jag förstår att det är ett kommunicerande kärl i detta sammanhang. Det blir också en effekt när bostadssubventionerna i övrigt minskar. Herr talman! Jag skall göra en kort återblick. Under senare år har statens utgifter för olika former av bostadssubventioner -- räntebidrag, ränteavdrag och bostadsbidrag -- ökat från 34 Mellan åren 1989 och 1992 ökade den redovisade produktionskostnaden i byggnader med statliga lån med över 40 %. Den allmänna inflationen var under samma tid knappt 18 %. Byggbranschen bidrog i hög grad till 1980-talets överhettning. Detta får vi nu betala bl.a. genom det som har skett i ekonomin i övrigt och via skattsedeln. Under de senaste åren har vi från olika politiska partier sökt vägar för att kunna minska statens kostnader för bostadssubventionerna. Ett sådant exempel var från krisuppgörelsen i höstas. Företrädare från regeringen förhandlade då med Socialdemokraterna om olika förslag till hur man skulle kunna genomföra en gemensam besparing, utan att lyckas. Som Agne Hansson angav var det vid bostadsutskottets sammanträde gällande utskottets yttrande till finansutskottet rörande den besparing som vi nu diskuterar ändå ganska nära att vi skulle ha kunnat resonera oss samman. Men det gick inte, vilket jag beklagar. Jag vill slutligen yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande på denna punkt. Herr talman! Jag skulle vilja fråga Oskar Lindkvist följande. Det är litet svårt att få grepp om var Oskar Lindkvist egentligen står. Vill Oskar Lindkvist vara med och fullfölja de besparingar som ingick i uppgörelsen? När Oskar Lindkvist, talar om den sociala bostadspolitiken, handlar det väldigt mycket om att Socialdemokraterna räknar med att de skall återkomma till makten. Skall de då börja med generösa räntebidrag igen? Är det den inriktning som Oskar Lindkvist tänker sig framöver?

Herr talman! Nu kommer åter denna frågeställning om att hålla överenskommelser upp. Då slipper jag att begära ordet i slutvarvet av denna debatt. Jag kan svara Erling Bager på samma fråga. Båda talarna som har ställt denna fråga till mig har deltagit i bostadsutskottets sammanträden. Båda var närvarande när jag på sammanträdet klart deklarerade att den egendomliga situationen har uppstått att Socialdemokraterna och regeringspartierna har en gemensam grunduppfattning, nämligen att överenskommelsen skall hållas. Det framgår också av utskottets ställningstagande. Det råder inga tvivel på den punkten. Det står också i överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna att det skall ske samråd mellan parterna innan man lägger fram förslag i riksdagen. Detta samråd har inte slutförts mellan regeringen och Socialdemokraterna. Under den tiden som kontakter hölls, visade det sig nämligen att det var lämpligare att ta in Ny demokrati i den grupp som skulle svara för att detta förslag skulle genomföras. Socialdemokraterna står alltså utanför det förslag som skall presenteras i en proposition om de 3 miljarderna. När fastighetsmarknaden så att säga är klar att tåla 3 miljarder, om ett, två eller flera år -- jag kan inte svara på när det blir, eftersom fastighetsmarknaden, bl.a. med hänvisning till det beslut som vi fattade i utskottet om att föreslå regeringen en utredning på området, är i dag i otakt med utvecklingen -- kan ingen med bestämdhet säga. Men det är inget tvivel om att överenskommelsen helt klart står fast.
Herr talman! När vi i utskottet försökte komma samman om hur man skulle kunna hantera dessa 3 miljarder var frågan uppe om man kanske skulle kunna göra en liten försiktig början, att man på något sätt försökte finna en möjlighet att ta detta steg tillsammans med Socialdemokraterna. Vi gjorde många försök. Ärendet bordlades, och det var ajournering av sammanträdet. Och jag kan intyga att ordföranden Agne Hansson försökte eftersträva en uppgörelse där Socialdemokraterna ingick. Men det föreföll ändå som om Socialdemokraterna så att säga ville slira ut ur denna uppgörelse och på något sätt ställa sig utanför. Detta leder tankarna till hur mycket som de egentligen strävar efter att kunna fullfölja uppgörelsen. Nu gäller det 500 miljoner för 1994. Vi får en valrörelse. Socialdemokraterna vädrar morgonluft att kanske återkomma i regeringsställning. När Oskar Lindkvist nu även talar om inriktningen av bostadspolitiken, funderar jag över vad som kommer att ske i framtiden. Och jag tycker att det finns många frågetecken. För det är väl inte på det viset, Oskar Lindkvist, att man låter den borgerliga regeringen genomföra dessa impopulära och besvärliga besparingar och att man sedan, om man hamnar i regeringsställning, låter det hela fortsätta och tycker att det är skönt att de borgerliga partierna fick göra dessa besvärliga ställningstaganden innan man tillträdde?
Herr talman! Erling Bager kan vara fullkomligt lugn. Det kommer att föras en annan socialt inriktad bostadspolitik om och när Socialdemokraterna kommer tillbaka till regeringsmakten. Det är fullkomligt klart. Jag trodde att jag skulle få slippa höra att Socialdemokraterna försökte kliva ur och ställa sig utanför uppgörelsen. Den enda uppgörelse som vi ställer oss utanför är den uppgörelse som regeringspartierna har slutit med Ny demokrati om att man skall plocka ut de 3 miljarderna under de närmaste tre åren. Den står vi utanför. Men vi är helt medvetna om att överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna, att det skall tas ut 3 miljarder på bostadsområdet, ligger fast. Och vi hoppas att det skall bli möjligt att plocka ut dem när fastighetsmarknaden är i bättre skick än den för närvarande är.
Herr talman! Oskar Lindkvist säger att Socialdemokraterna har ställt sig utanför en uppgörelse om att man skall ta ut de 3 miljarderna under de kommande tre åren. Det var ändå det som uppgörelsen med Socialdemokraterna hade som inriktning. Då borde Socialdemokraterna på något sätt ha bidragit till att åstadkomma en uppgörelse som var flerårig. Slutligen sade Oskar Lindkvist att jag kan vara helt övertygad om att Socialdemokraterna skall föra en helt annan social bostadspolitik när de kommer till makten. Innebär detta inte att det handlar om stora bostadssubventioner som här ställs ut till väljarna, allmänheten och att Oskar Lindvist nu utlovar rikliga subventioner och en social bostadspolitik? Vad menar annars Oskar Lindkvist när han säger att det skall föras en bostadspolitik som tillgodoser dessa inriktningar?

Herr talman! Jag hade också tänkt mig att något beröra den tremiljardersbesparing som ingick i krispaketet från september 1992. Jag har i olika sammanhang kallat just den ingrediensen i krisuppgörelsen för ''krisuppgörelsens minst intelligenta delförslag''. Det uttrycket speglar min ambition att vara artig mot de fördragsslutande parterna, dvs. regeringen och den socialdemokratiska partiledningen. Översatt till vanlig, enkel svenska betyder det, om uttrycket tillåts, herr talman, att jag ansåg förslaget vara alldeles osedvanligt korkat. Det gjorde jag på grund av att det uttryckliga målet för krisuppgörelsen var att stärka statsbudgeten. Jag har menat, och många med mig, att en tremiljardersbesparing i bostadssubventionerna 1994 inte skulle föra närmare det besparingsmålet, utan snarare riskera att leda till ökade statliga kostnader genom förluster i det finansiella systemet. Situationen på bostadsmarknaden är nämligen den att den socialdemokratiska bostadspolitiken under senare delen av 60-talet, under 70-talet och under 80-talet har drivit fram en mycket hög belåningsgrad för nyproducerade fastigheter. Med de senaste årens fallande fastighetspriser har vi fått en ännu högre belåningsgrad. Sanningen är att huvuddelen av alla nybyggda fastigheter i dag är belånade över skorstenen, till mer än 100 %. Det borde vara ganska uppenbart att om man i en sådan situation gör alltför snabba och alltför stora besparingar i bostadssubventionerna riskerar det att via ytterligare fall i fastighetsvärdena leda fram till ökade kreditförluster och en ohållbar situation för banker och andra kreditinstitut. Vi hanterar här mycket betydande värden. Jag vill påminna kammaren om att de hittillsvarande kreditförlusterna i banksystemet endast till en liten del härrör från bostadssektorn. Under 1990, 1991 15 % av utlåningen, men för 60 % av de gigantiska kreditförlusterna. Jag menar att vill man värna stabiliteten i det finansiella systemet är det av mycket stor vikt att man nu förhindrar att kreditförlusterna sprids över till bostadssektorn. I det perspektivet ansåg jag att krispaketets tremiljardersbesparing var ett mycket oklokt förslag. Den uppgörelse som nu har träffats mellan de borgerliga företrädarna i finansutskottet och Ny demokratis företrädare är bättre. Den är inte invändningsfri, men jag anser att den är fullt acceptabel. Den innebär att man lägger ut besparingen under flera år, och det innebär en relativt blygsam besparing under nästa år, 1994. Oskar Lindkvist svängde sig med en mängd siffror om hyreshöjningarna. Om vi skall diskutera de 500 miljoner i besparing i räntesubventionerna för det befintliga beståndet under 1994 och försöka värdera vad just den besparingen innebär, handlar det för en normallägenhet om 20--25 kr, kanske i en del fall upp till 30 kr i månaden. Den hyreshöjning som föranleds av en besparing på 500 miljoner driver inte ut hyresgästerna på gatan. Den reflexion man möjligen kan göra med anledning av krisuppgörelsen är, tycker jag, att den träffades mellan de borgerliga företrädarna och Ny demokratis företrädare.

Men det gjorde man inte. I stället försökte man, som Oskar Lindkvist helt öppet sade i sitt inlägg, springa ifrån hela uppgörelsen genom att börja förorda någon sorts allmän höjning av fastighetsskatten för hela fastighetsbeståndet. Det är en fullständigt fantastisk uttolkning av krisuppgörelsen, som uttryckligen talar om besparingar i befintliga bostadssubventioner och inte alls om några skattehöjningar. Även det socialdemokratiska ställningstagandet i dag innebär utan tvivel att man frångår krisuppgörelsen, eftersom krisuppgörelsen uttryckligen stadgar besparingar på 3 miljarder i bostadssubventionerna med verkan fr.o.m. den 1 januari 1994. Efter uppgörelsen frånträder även de borgerliga partierna krisuppgörelsen. Jag tycker att det är bra, men jag finner Oskar Lindkvists indignationsnummer något opassande, om jag skall vara helt ärlig, herr talman. Jag tycker också att Socialdemokraterna har skuld i ett annat avseende. Det sammanhänger just med den här frågan, nämligen deras ovilja att fullfölja diskussionen om krisuppgörelsen och göra mesta möjliga av ett mindre väl genomtänkt utgångsförslag. Oviljan att fullfölja diskussionerna har lett till att vi under det senaste halvåret har haft en betydande osäkerhet för fastighetsmarknaden, för kreditmarknaden och för de boende. Det bästa med kvällens beslut är måhända, och någon har varit inne på det tidigare, att den osäkerheten nu i ganska stor utsträckning skingras. Men fortfarande gäller att tilltron till det gamla statliga räntebidragssystemet naturligtvis är rubbat till följd av de upprepade extrabesparingar som har skett från statens sida och dröjsmålen med beslutsfattandet. Även om den frågan inte är föremål för beslut i dag menar jag att den också understryks av att kompletteringspropositionen antyder ytterligare besparingar mot slutet av decenniet. Den här osäkerheten, herr talman, anser jag har två viktiga aspekter. Den ena är rent principiell. Den är att varje extrabesparing på räntesubventionerna till det befintliga fastighetsbeståndet innebär ett sorts retroaktivt beslutsfattande. Staten går i efterhand in och ändrar de förutsättningar på vilka beslut om byggande en gång fattades. Det handlar om stora värden för den enskilde fastighetsägaren och indirekt för hans hyresgäster. Nya bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare, som inte kan omfördela kostnadsökningarna inom ett större fastighetsbestånd, råkar oförskyllt särskilt illa ut. Det är faktiskt inte deras fel. De har bara agerat efter de förutsättningar som staten har utlovat, förutsättningar som staten sedan i efterhand ändrar till det sämre. Ingvar Carlsson var under partiledardebatten inne på just den här frågan. Inte ett öga var torrt i de socialdemokratiska bänkarna, fast jag tror att det mer berodde på lojalitet med partiledaren än på insikt och övertygelse. Sanningen är att Ingvar Carlsson, Oskar Lindkvist och Socialdemokraterna genomförde just den här typen av extrabesparingar under fem av de sex sista socialdemokratiska regeringsåren. Den andra aspekten på osäkerheten är att statsmakternas vana, eller snarare ovana att genomföra dessa extrabesparingar på räntesubventionerna år från år skapar osäkerhet kring bidragssystemet som sådant. Ryckigheten och osäkerheten har gjort att det under det senaste halvåret i praktiken har varit omöjligt att värdera en fastighet med räntebidrag av det enkla skälet att osäkerheten om bidragsvillkoren är så stora. Det här är naturligtvis en otillfredsställande ordning. Även jag inser att staten med 200 miljarder i budgetunderskott tvingas till den här typen av extra besparingar, trots det i mitt tycke principiellt obehagliga inslag av retroaktivt beslutsfattande som detta innebär. Men vi tvingas till det av hänsyn till statens finanser. Men när man har fattat de besluten är det viktigt att man återupprättar stabiliteten i systemet. Det gamla räntesubventionssystemet, som vi nu lyckligen har ersatt med ett nytt och bättre, har för de fastigheter det omfattar 10--15 år kvar att leva.

Herr talman! Uppgörelsen mellan Ny demokrati och regeringen omfattar också ett antal skattefrågor. En uppgörelse är i och för sig inte särskilt märklig. En minoritetsregering måste naturligtvis alltid vara beredd på att förhandla och göra upp med andra partier. Det är inte särskilt konstigt att en moderatledd regering väljer att göra upp med det parti som befinner sig längst ut på högerkanten. Nej, det märkliga med denna uppgörelse är, att åtminstone två av regeringspartierna tvingats att ge avkall på för dem näst intill heliga politiska principer. Det gäller Moderata samlingspartiet och Folkpartiet, som båda två tidigare föraktfullt har avvisat alla tankar på att höja skatten för höginkomsttagare. Båda dessa partier har också kategoriskt sagt nej till en ytterligare differentiering av momsen. Det är rent av så att båda dessa partier i det längsta avvisade en uppdelning i två momssatser. Nu tvingas de alltså -- inte så litet förödmjukande -- att acceptera tre momssatser och en sänkning av grundavdraget över den s.k. brytpunkten. Och nu är också, mycket riktigt, det fullt uppror inom Moderata samlingspartiet, därför att man tvingats göra upp med Ny demokrati och svika det heligaste av vallöften. Följaktligen vågar inte heller Carl Bildt stå för uppgörelsen. I stället tar han avstånd från skatteuppgörelsen och skyller på riksdagen, där Moderaterna ''tvingats acceptera'' den. Det, herr talman, är inget annat än en ren och skär ynkedom. Den moderate partisekreteraren Gunnar Hökmark går ett steg längre i en artikel i Svenska Dagbladet den 27 maj i år. Han attackerar nästan vildsint de partier i riksdagen som ''tävlar om skattehöjningar''. Han gör ingen hemlighet av att han därmed avser alla partier utom Moderata samlingspartiet. Själva står de stackars moderaterna enligt Hökmark vid sidan om och ''tvingas se på, när inkomstskatterna för vanliga hushåll höjs''. Det här får väl betraktas som ett ovanligt svårartat fall av verklighetsflykt, eftersom Moderaterna hela tiden har varit med på skattehöjarvagnen. Det började med krisuppgörelserna i höstas, som tillsammans med några tidigare beslut innebar skattehöjningar för de svenska hushållen på i runda tal 40 miljarder kronor. Och nu fortsätter det alltså med ytterligare höjningar för de högst avlönade. Hökmark avrundar det hela med att anklaga Ny demokrati för svek. Men de riktigt stora svikarna är ju faktiskt Moderaterna. För vilka var det som i valrörelsen, och även senare, mest högljutt lovade stora skattesänkningar? Jo, just det, Moderata samlingspartiet. Det fanns egentligen inga gränser för den moderata välviljan på detta område. Skatterna skulle ju sänkas med 10 miljarder om året under 90-talet. Det moderata valmanifestets sex huvudpunkter toppades av krav på sänkta skatter. ''Vi skall göra 1990-talet till skattesänkningarnas årtionde också i Sverige'', lovade Carl Bildt i valrörelsen. Han talade om större frihet med sänkta skatter och sänkta skatter som nödvändiga för att inte svenskarna skulle bli Europas förlorare. Strax före valet framträdde Carl Bildt i Stockholm och Umeå. Han sade då bl.a. att ''vår politik har alltid präglats av fasthet, konsekvens och kontinuitet. Alla vet vad vi står för. Man känner igen vår politik och vet vad vi moderater tycker.'' Sett mot bakgrund av de två senaste årens moderata vinglighet i skattefrågan framstår detta yttrande som höjden av hyckleri. För Folkpartiet, som har berömt sig av att stå för etik och moral i politiken, måste kohandeln med Ny demokrati vara ytterligt genant. Folkpartiet har t.o.m. haft en egen etikgrupp, som har arbetat med etiska regler för att höja politikernas moral och anseende. Bengt Westerberg har vid något tillfälle också satt sin heder i pant på att inte ha något som helst samröre med Ny demokrati. När nu Folkpartiet förhandlar och gör upp med Ny demokrati -- på ett sätt som dessutom går stick i stäv med partiets tidigare ståndpunkter -- kan detta bara tydas som att man nu ställer etiken i skamvrån och sätter maktens och partiegoismens intressen före landets. Herr talman! Även sakligt sett finns det stora invändningar mot de borgerliga skatteförslagen. Det är givetvis bra att man nu äntligen har insett -- visserligen under galgen -- att även höginkomsttagarna måste vara med och i större utsträckning bära krisens bördor. Sättet det sker på är emellertid ingalunda invändningsfritt. Den föreslagna sänkningen av grundavdraget har ett antal allvarliga brister. Den ger t.ex. inte särskilt mycket pengar i statskassan. Den blir då inte heller särskilt betungande för höginkomsttagarna. Det handlar om en liten, närmast symbolisk skattehöjning på ca brytpunkten -- oavsett om man tjänar 200 000 kr eller 1 miljon om året alltså. Detta skall jämföras med att en arbetslös LO-medlem med en årsinkomst på 140 000 kr förlorar ca 1 400 kr i månaden på regeringens förslag om sänkt arbetslöshetsersättning. Siffrorna talar, herr talman, sitt eget tydliga fördelningspolitiska språk. Och så har vi det fullständigt huvudlösa förslaget om en sänkning av den s.k. turistmomsen från 21 % till 12 %. Detta är ett förslag som enligt Ian Wachtmeister skall ge en massa nya jobb och rädda turistbranschen. Och regeringen håller med! Detta i en situation när branschen redan gynnas av devalveringen och när dess egna talesmän nu rapporterar om överbokningar inför sommaren. Risken är alldeles uppenbar att den miljard som den sänkta turistmomsen kostar staten hamnar i turistbranschens egen ficka som en ren vinst. Inte heller leder förslaget till någon ökad köpkraft som skulle kunna stimulera sysselsättningen, eftersom kalaset skall betalas med indragna räntebidrag, som kommer att höja hyran på en genomsnittlig trerumslägenhet med mer än 5 000 kr. Den minst sagt bisarra effekten av dessa båda förslag blir också att det blir billigare att bo på hotell Sheraton och dyrare att bo i en vanlig hyreslägenhet. Varför, kan man fråga sig, är det just turistbranschen som skall gynnas? Det finns många andra andra branscher som har det ännu besvärligare än turismen. Ta bilverkstäderna t.ex. De har det kämpigt. När kommer det ett förslag om sänkt moms på bilreparationer? Eller ta frisörerna. I krisens Sverige klipper sig folk mindre än vanligt. Är det inte snart tid att sänka momsen på frisörstjänsterna? Nej, sanningen är att uppgörelsen mellan regeringen och Ny demokrati om en halverad turistmoms inte handlar om ekonomi. Den handlar om att hålla Bert Karlsson och Ian Wachtmeister på gott humör. Den handlar om att regeringen till varje pris och med alla till buds stående medel vill behålla makten. Herr talman! Vi socialdemokrater har lagt fram ett omfattande program för att komma till rätta med de ekonomiska problem som nu hopar sig över landet. I det programmet finns det också ett antal skatteförslag. Det handlar om en höjning av den s.k. statsskatten, dvs. den del som utgår på inkomster över brytpunkten. Det handlar om en sänkning om bägge momssatserna, den på 21 % och den på 25 %, med fem procentenheter. Det handlar om att höja kapitalinkomstskatten och att reformera förmögenhetsskatten så att den blir effektivare och drar in mer pengar till statskassan. Och det handlar om att ta krafttag mot den ekonomiska brottslighet som nu breder ut sig med en förfärande hastighet. Gemensamt för alla förslagen är att de är delar i en övergripande strategi för att på ett rättvist sätt ta landet ur den ekonomiska krisen. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att kommentera alla våra förslag. Jag nöjer mig med att säga några ord om två av förslagen. Det är vi socialdemokrater som hela tiden konsekvent och målmedvetet har hävdat, att man inte kan kräva uppoffringar av låg och medelinkomsttagare utan att samtidigt se till att även höginkomsttagarna får bära sin del av krisens bördor. Därför upprepar vi nu vårt tidigare krav på en värnsskatt, eller en rättviseskatt, som jag föredrar att kalla den. Vi anser att den i alla avseenden är bättre än det borgerliga förslaget om sänkt grundavdrag. Den ger dubbelt så mycket pengar till statskassan. Den blir högre ju högre inkomst man har. Den är rent av progressiv. En person som tjänar 210 000 kr om året får en skattehöjning på ca 50 kr per år, en som tjänar 500 000 kr får en skattehöjning på 14 550 kr, och en som tjänar 1 miljon får en höjning på 39 550 kr. Slutligen har vårt förslag den viktiga fördelen att de ökade statsinkomsterna kommer att tillföras arbetsmarknadsfonden och blir på det viset ett viktigt bidrag till kampen mot arbetslösheten. När det slutligen gäller vårt förslag till momssänkning är det ganska lätt att konstatera, att det förslaget i förhållande till utskottsmajoritetens förslag om sänkt turistmoms har betydande fördelar. Vårt förslag kommer att innebära att hushållens efterfrågan förbättras, och därmed ökar också produktionen i näringslivet. Den alltför låga efterfrågan på varor och tjänster har blivit ett av huvudproblemen i vår ekonomi och har lett till en allt djupare lågkonjunktur. Den föreslagna momssänkningen ger enligt vårt förmenande en välbehövlig konjunkturstimulans på ca 28 miljarder kronor och blir på det viset en av de viktigaste byggstenarna i socialdemokratins program för en ökad sysselsättning. Det är bara att beklaga att den borgerliga majoriteten inte inser att det är den typen av kraftåtgärder som behövs, om vi skall få bukt med den växande arbetslösheten.

Herr talman! Det är många skattefrågor som riksdagen skall besluta om på denna riksmötets sista dag. Skatteutskottet spelar emellertid här en underordnad roll, eftersom finansutskottet har tagit hand om det övergripande ansvaret även för kompletteringspropositionens skattefrågor. Det kan man naturligtvis ha synpunkter på. Men faktum är att skatteutskottet i dag blott har ett yttrande till finansutskottet och inget eget betänkande.

Jag märkte nog hur besviken Lars Hedfors var. Han hade gärna gjort upp med Vänsterpartiet och Ny demokrati. Det framgår alldeles tydligt av vad man har skrivit i den avvikande meningen. Moderata samlingspartiet och de andra regeringspartierna har nu gjort upp med Ny demokrati, och det tycker man inte är bra. Surt sa räven om rönnbären. Skatteutskottets majoritet har accepterat den rådande behandlingsordningen eftersom den var nödvändig och har överlåtit prövningen av de många motionsförslagen åt finansutskottet att avgöras i ett mer övergripande sammanhang. Lars Hedfors tog till storsläggan och talade om att Moderaterna var förödmjukade. Det var uppror i partiet, det var ynkedom och vi var svikare. Jag har litet svårt att förstå det. Jag känner mig inte förödmjukad. Jag känner mig inte som någon svikare. Jag har anledning att påpeka för Lars Hedfors och Socialdemokraterna att det inte är så helt med enigheten i Lars Hedfors eget parti. I vintras föreslog bl.a. LO att en tillfällig värnskatt i form av höjd marginalskatt skulle införas. Det avvisades då av Allan Larsson. I tidningen Idag den 17 januari hävdade han att ''en värnskatt skulle ytterligare minska efterfrågan i landet. Det skulle inte vara rätt medicin mot den växande arbetslösheten.'' Så hette det då. Jag har full förståelse för att Allan Larsson tidigare i debatten i dag sade att skattefrågorna närmare kommer att utvecklas av Lars Hedfors. Jag förstår att inte Allan Larsson hade någon lust att tala sig varm för en värnskatt som han för fyra fem månader sedan bestämt hade avvisat. Lars Hedfors kritiserade också Moderata samlingspartiet för att vi har accepterat olika momssatser. Jag vill påpeka för Lars Hedfors att i direktiven till K-G Svenssons utredning talas om att man skall kunna tänka sig olika momssatser. Det är inte något svek, och jag känner mig inte ett dugg förödmjukad. Lars Hedfors ondgör sig återigen över att vi har gjort upp med Ny demokrati. Frånsett att Lars Hedfors själv gärna hade gjort det, tycker jag att det är rimliga eftergifter, eftersom vi inte har egen majoritet. Lars Hedfors talar hela tiden om en inkomstskattehöjning för höginkomsttagare. Det gäller här normala inkomsttagare, som efter denna skatteskärpning antagligen får bekymmer med amorteringar på sina villalån osv. Om någon timme när vi voterar går av allt att döma stora och avgörande förslag igenom, som skall spara 81 miljarder åt svenska folket på några års sikt. Det är betydligt viktigare än att vi har fått ge med oss i dessa två frågor, som tidigare i dag har närmare utvecklats av Lars Tobisson. Jag behöver inte här upprepa det. Lars Hedfors slutade med att säga att man föreslår en sänkning av momsen med 28 miljarder. Jag förstår att det är en ny skepnad för Lars Hedfors när han ikläder sig rollen av skattesänkare. Detta är onekligen en mycket kraftig skattesänkning.
Herr talman! Jag diskuterar gärna med Knut Wachtmeister och tycker att det är intressant att lyssna på honom. Men det fattas en person här i dag. Det är den moderate skatteministern. Jag har sett att andra statsråd har uppträtt på arenan tidigare. Men Bo Lundgren lyser med sin frånvaro. Jag undrar om han möjligen skäms litet över de brott som gjorts mot tidigare givna löften om skattesänkningar och om det är det som gör att han undviker att delta i diskussionen. Knut Wachtmeister undviker att diskutera hur det kan komma sig att Moderata samlingspartiet är med om att höja skatterna för vanliga hushåll i Sverige med 40 miljarder kronor. Man har gjort det på mycket kort tid, trots att man har lovat sänka skatterna. Kan inte Knut Wachtmeister kommentera det? Hur kommer det sig egentligen att skattesänkarpartiet höjer skatterna i den utsträckning som man gör nu? Jag ondgör mig inte över att ni har gjort upp med Ny demokrati. Jag höll nästan på att säga att jag struntar i det. Men jag ondgör mig över det falska spel som Moderata samlingspartiet har spelat under lång tid. Man har ställt stora skattesänkningar i utsikt, och så gör man precis tvärtom. 81 miljarder skall ni spara, säger Knut Wachtmeister. Jag skulle våga påstå att det finns rätt mycket luft i de besparingarna. Man utgår t.ex. från att kommunerna skulle öka sin konsumtion med 2 %, vilket är totalt orealistiskt. Det finns nog en hel del att säga om de siffrorna.
Herr talman! Lars Hedfors ondgör sig över att skatteminister Bo Lundgren inte är här i kväll. Han uttrycker en förmodan att skatteministern skulle skämmas. Jag delar inte alls den uppfattningen. Anledningen till att Bo Lundgren inte är här i kväll är förmodligen att han litar på ledamöterna i skatteutskottet på den borgerliga sidan. Lars Tobisson har utvecklat vår syn på dessa skattehöjningar, som vi i och för sig inte gillar men som vi av omständigheterna har varit tvungna att gå med på. Det kan inte vara förvånande för Socialdemokraterna, som under en lång följd av år har varit beroende av kommunisternas stöd här i riksdagen. Jag erinrar mig ett tillfälle för ganska länge sedan när dåvarande statsministern Olof Palme under pågående debatt här i kammaren gjorde upp med kommunistledaren Lars Werner om momsen. Detta kan inte vara främmande för Jag vill understryka att den nya borgerliga regeringen har sänkt skatterna med sammanlagt 13 miljarder kronor och nedbringat skattetrycket från 56 % av BNP till ca 49 %. Vi kommer att fortsätta att sänka skatter. För företagsamheten, som nödvändigtvis måste ha bättre förutsättningar och lägre skatter, har skatterna sänkts med 35--40 miljarder kronor. Mer kommer i höst, när egenföretagarna kommer att få en förmånligare beskattning så att de lättare kan jämföras med aktiebolag. Finansminister Anne Wibble utvecklade detta mycket vältaligt tidigare i dag. Det behöver jag inte orda ytterligare om.
Herr talman! Knut Wachtmeister gör det litet lätt för sig genom att hänvisa till vad Lars Tobisson sagt. Denne hade sagt att man var tvungen att gå med på skattehöjningar som man inte gillade. m man inte gillar den politik som den egna regeringen för, lämnar man den regeringen. Men det vill inte Moderata samlingspartiet och Knut Wachtmeister att man skall göra, utan man klamrar sig fast vid makten. Så kommer det vanliga försvaret: Vi har sänkt skattetrycket, säger Knut Wachtmeister. Det hade varit alldeles rätt, om han hade strukit ordet ''vi''. Det är nämligen inte den borgerliga regeringen som har sänkt skattetrycket. Det som man har gjort -- det säger man själv -- är en skatteväxling. Man har höjt skatterna i storleksordningen 40 miljarder för hushållen och sänkt dem ungefär lika mycket för företag och kapitalägare. Det är en skatteväxling, inte en sänkning av skattetrycket. Vad har då skett när skattetrycket faktiskt har sjunkit? Det hänger samman med beslut som fattats innan den borgerliga regeringen tillträdde. Jag kan nämna några sådana. Beslutet i samband med skattereformen att kommuner och stat får lov att lyfta av momsen sänker skattetrycket med ungefär en halv procent. Vi genomförde en sänkning av momsen på mat 1992. Det skedde på ett förslag från den socialdemokratiska regeringen. Vi sänkte arbetsgivaravgifterna år 1992 med 2,5 %. Det skedde på ett förslag från den socialdemokratiska regeringen. Indexeringen av skatteskalorna fungerar på det viset att skattetrycket sänks. Allt detta har skett på förslag från den socialdemokratiska regeringen, Knut Wachtmeister. Ni kan inte påvisa något förslag där ni har varit delaktiga i sänkningen av skattekvoten. Era sänkningar har vägts upp av skattehöjningar som ni samtidigt har genomfört. Så enkelt är det. Egentligen är det inte särskilt svårt att sänka skattekvoten, när man samtidigt lånar pengar och har ett budgetunderskott på 250 miljarder kronor. Man lånar till var fjärde utgiftskrona. Men på det sättet vältrar man över skattehöjningarna på kommande generationer. Jag läste i tidningen Sunt Förnuft, skattebetalarnas tidning, som Knut Wachtmeister säkerligen läser mycket ofta, att Ingemar Ståhl hade uttalat sig om den stora upplåningen. Han sade ungefär att skattekvoten i Sverige, om man tar hänsyn till budgetunderskottet, egentligen är så hög som 67 %. Det är ett resultat av den borgerliga regeringens politik.
Herr talman! Jag skall inte ta upp tiden med att räkna upp alla de skatter som den borgerliga regeringen har sänkt sedan den tillträdde hösten 1991. Men Lars Hedfors kan inte komma ifrån att den totala skattesänkningen är ca 13 miljarder kronor. Lars Hedfors ondgjorde sig över att vi måste ta upp stora lån, bl.a. utomlands. Men samtidigt gick han för några dagar sedan emot ett förslag från oss att öka hushållssparandet med gynnsamma regler. Det passade inte. Lars Hedfors skall vara litet varsam med orden. Jag vill också fråga Lars Hedfors: Kommer ni att gå emot att vi i höst kommer att föreslå bättre skattevillkor för de små företagen? Det är de små företagen som initierar de nya jobben, och det är där som det finns möjligheter att öka sysselsättningen. Kommer ni socialdemokrater att acceptera det förslaget, som kommer i höst? Det har delvis redan läckt ut, så Lars Hedfors är säkerligen medveten om det. Det skulle vara intressant att veta om Socialdemokraterna kommer att stödja det.

Herr talman! När jag har hört den här debatten har jag kommit att tänka på en händelse som inträffade när jag för 30 år sedan arbetade på en vägförvaltning. Inom vägmästarområdet hade vi ett mycket besvärligt vägavsnitt med en brant backe, där lastbilarna hade svårt att komma upp i halkan. Jag åkte med en av de mycket skickliga chaufförerna en gång när bilen inte tog sig upp i backen, där det var isgata. Det var en hisnande och något skrämmande upplevelse att sitta bredvid föraren när den stora bilen började glida baklänges. Jag såg att han inte hade någon styrning på bilen när den gled utför backen. När bilen äntligen stannade och vi fortfarande hade huvuddelen av bilen uppe på vägen, fick man hoppa ut och sanda från backens sandlåda för att så småningom få bilen uppför backen. I dag är den här vägen ombyggd med svagare lutning, och trafiken flyter bra framåt. Jag tycker, herr talman, att den här situationen påminner en del om vår ekonomiska situation. Kanske har vi nu stannat och kan börja ta oss upp längs vägen igen. Vi har glidit bakåt i ekonomin, eftersom det har funnits brister i det ekonomiska systemet. Kortsiktigt kan man sanda -- om den liknelsen tillåts -- men långsiktigt måste vi göra förändringar så att ekonomin fungerar. Det är den väg som vi har att gå. Den skatteomläggning som Socialdemokraterna och Folkpartiet stod för var ett försök att komma till rätta med avarter inom ekonomin. Samtidigt innebar omläggningen ingrepp och förändringar i ett skattesystem vilket många uppfattade som bärare av solidariska principer. Jag tyckte själv att marginalskattesänkningen gick litet för fort, men när man nu genomfört den vore det mycket olyckligt att åter höja marginalskatten över 50 %. Vi hade en debatt om det här i kammaren den 31 mars. Det är sant att tanken om en värnskatt eller solidaritetsskatt tycks ha ett hyggligt stöd ute i väljaropinionen, samtidigt som denna inte vill ha höjd skatt. Så sent som i mars avvisade vi ett förslag från Socialdemokraterna om skattehöjning, och nu kommer Socialdemokraterna tillbaka här med ett förslag om höjning av statsskatten till 25 % och vill därigenom frångå skatteuppgörelsen på ett sätt som påverkar ekonomins funktion negativt. Lars Hedfors har ånyo från denna talarstol presenterat det här förslaget och framhärdar, trots att Assar Lindbeck i det protokoll som är bifogat till betänkandet säger: ''Kommissionen säger därför att den viktigaste skattepolitiken är att slå vakt om 1991 års skattereform så att marginalskatten inte ökar.'' Detta återges på s. 502 i betänkandet. Vänstern har framfört förslag om både höjda marginalskatter och slopat grundavdrag. Jag avvisade i debatten i mars Vänsterns förslag om slopat grundavdrag, samtidigt som jag fann vissa tankegångar i förslaget intressanta. Nu har finansutskottets majoritet fastnat för en modifierad form, där grundavdraget för statsskatten slopas under två år. Detta är en acceptabel lösning, eftersom den inte rubbar skattereformens grundläggande principer, samtidigt som åtgärden bör skapa förståelse för den mycket strama politik som regeringen måste föra för att begränsa budgetunderskottet. På ytterligare en punkt har finansutskottet gjort en avvikelse från skatteutskottets yttrande. Det gäller sänkningen av den s.k. turistskatten eller turistmomsen. Det här är huvudlöst, säger Lars Socialdemokraterna föreslår själva i sin partimotion en sänkning av turistskatten till 16 %. Finansutskottet har fastnat för 12 %. Någonstans mellan 16 % och 12 % måste huvudlösheten inträffa. Var någonstans inträffar den? Jag tror att denna sänkning bör få två positiva effekter. Vi får ökad turism. Kanske fler stannar hemma och semestrar i Sverige i stället för utomlands. Vi får fler som reser med kolletivtrafiken. Att fler reser kollektivt innebär minskade bilresor. Den åtgärden bör få positiva effekter på miljön, vilket jag som kristdemokrat är glad för. Herr talman! Jag vill lyfta fram några åtgärder som omnämns i kompletteringspropositionen. Regeringen har aviserat förändringar avseende företagsbeskattningen. Det innebär att den nuvarande överbeskattningen av enskild näringsverksamhet slopas. Knut Wachtmeister frågade Lars Hedfors hur han ställer sig till förslaget. Lars Hedfors hade inte rätt till ytterligare repliker på Knut Wachtmeister. Men jag upprepar frågan, så får Lars Hedfors möjlighet att återkomma. Inkomstförstärkningar aviseras också med hjälp av miljöskatter. Det är glädjande att det nu tycks råda enighet om att miljöskatter kan utnyttjas som ett aktivt instrument i miljöpolitiken. Skattekontrollen skall bli mer effektiv. 200 miljoner kronor per år skall satsas på detta. Man räknar med att detta skall ge 4 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Det är bra. Skatteutskottet skriver att det är viktigt att förbättra den nuvarande situationen, bl.a. med tanke på seriösa företagares konkurrenssituation. Herr talman!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

Herr talman! Harry Staaf drog en rörande historia om bilen i backen. Kan det möjligen ha varit vägkassan i Skultorp som låg bakom? Jag skulle vilja påstå att när Harry Staaf säger att bilen är på väg uppåt ger han uttryck för ett klart önsketänkande. En studie av sysselsättningsstatistiken i det här landet visar att allting tyder på att bilen inte bara är på väg tillbaka ned i diket utan att den också hackar betänkligt i motorn. Sedan kommer Harry Staaf in på frågan om solidaritetsskatten -- rättviseskatten. Det konstiga är att han först i det ena andetaget säger att sänkningen av marginalskatten vid skattereformens genomförande var för kraftig och gick för fort. Men i nästa andetag kritiserar han oss för att vilja höja marginalskatten till 55 %. Jag tror att Harry Staaf får bestämma sig för hur han skall ha det. Kom ihåg, Harry Staaf, att det här är en tillfällig höjning, och så fort arbetsmarknadssituationen tillåter det skall nivån sänkas till 50 %. Det är tydligen någon i bakgrunden som instämmer i mitt tal. Det är jag tacksam för. Orsaken till att turistmomsen är huvudlös är att den inte har några sysselsättningseffekter alls. Många turistanläggningar är fulltecknade. Det finns ingen kapacitet kvar. Det finns det däremot när det gäller sådant som kan köpas i detaljhandeln. Där kan man köpa hur mycket som helst. Därför är det bra med en sänkning av den allmänna momssatsen. Slutligen har vi frågan om egenföretagarna. Jag kan kanske få erinra Harry Staaf om att det träffades en överenskommelse i höstas mellan regeringen och de borgerliga partierna. I den överenskommelsen sades det klart och tydligt ifrån att vi skall inte göra något för egenföretagarna i den situation vi befinner oss med det stora budgetunderskottet. Vi skall skjuta på det beslutet. Men vi är i princip för en förbättring för egenföretagarna. Det talade vi om redan när skattereformen genomfördes i samarbete med Folkpartiet. Det måste ske en ändring, men det skall ske på ett neutralt sätt.
Herr talman! Jag var emot att sänkningen av marginalskatten skedde så hastigt därför att jag tror på långsiktiga åtgärder. Jag har varnat för att spela jo-jo med skatterna. En höjning av marginalskatterna till 55 % kan vara ett tecken på att det gick litet för fort. Men att först sänka och sedan höja -- spela jo-jo -- är att ge fel signaler till marknaden. Om det nu har skett litet för hastigt gäller det att i fortsättningen hålla tillbaka. Jag är inte expert på detta. Men jag betraktar ledamöterna i Lindbeckkommissionen som hyfsade experter på ekonomi. De har ju sagt att det är viktigast att inte höja marginalskatterna. Lars Hedfors säger angående turistmomsen att det inte finns någon kapacitet att ta emot turister. Är inte Lars Hedfors medveten om att det finns en våldsam överkapacitet på hotellen i det här landet? Det finns stora möjligheter att fylla dessa hotell med turister i sommar. Vidare har vi frågan om egenföretagarna. Det framgår helt klart i skattereformen att egenföretagarnas situation skall förbättras. Men det har blivit fördröjningar. Om nu ett felaktigt beslut fattades i höstas, och Lars Hedfors håller med om att åtgärder bör företas för egenföretagarna, är det väl angeläget att något sker? Det är angeläget att få i gång sysselsättningen. De små företagarna kan aktivt bidra till detta. Låt oss titta på den bil som skall uppför backen, Lars Hedfors: sysselsättningen vänder sist i en konjunkturuppgång.
Herr talman! Jag beklagar att Harry Staaf, som representerar ett kristet parti, är så litet noga med ingångna överenskommelser. Det tyder inte på någon större känsla för etik att så där utan vidare bryta ingångna överenskommelser. Men vi socialdemokrater är faktiskt vana vid det i fråga om höstöverenskommelserna. Vidare har vi turistmomsen, Harry Staaf. Det finns ytterligt få branscher i Sverige som har haft så stor glädje och nytta av devalveringen som just turistbranschen. Det finns många inom turistnäringen som säger att de redan nu är överbokade. De har naturligtvis också fördelen av de sänkta arbetsgivaravgifterna. Harry Staaf tror på långsiktiga åtgärder. Varför har då Harry Staaf varit med och luckrat upp skattereformen så många gånger? Där finns t.ex. kapitalinkomstbeskattningen. Det var en mycket viktig princip att det skulle vara balans mellan kapitalbeskattning och arbetsinkomstbeskattning. Men där sänkte man tämligen omgående nivån på kapitalinkomstbeskattningen, och det kommer man att fortsätta med efter 1994. Vill man ha långsiktighet, Harry Staaf, skall man slå vakt om skattereformen. Det var en av de viktigaste reformerna under 80-talet och början av
Herr talman! Jag kan tala om att jag har fått utstå en viss kritik för att jag vill slå vakt om skattereformen. Men jag anser att den är viktig. Från vår sida har vi dock kritiserat skatteöverenskommelsen på fyra punkter. En av de punkterna var att reformen inte gynnade sparandet tillräckligt. Därför såg vi det som naturligt att fortsätta skattereformen och sänka kapitalskatterna. När det gäller turistmomsen är det alldeles riktigt att turisterna har fått nytta av devalvering, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt moms. Men jag kan inte se var den hemskt avgörande skillnaden ligger mellan Socialdemokraternas förslag på 16 % och finansutskottets förslag på 12 %. Jag tror att den lägre procentsatsen kan ha en viss stimulerande effekt utöver de goda stimulanser branschen har fått. Jag tror inte att det är något fel.

Herr talman! Under det gångna riksdagsåret har vi socialdemokrater i interpellationer och debatter försökt fästa regeringens uppmärksamhet på det allvarliga hot mot samhället som den ekonomiska brottsligheten utgör. Vi har vid upprepade tillfällen i motioner krävt krafttag mot den varböld som den ekonomiska brottsligheten utgör i samhället. Tyvärr -- jag säger tyvärr -- har inte regeringen velat lyssna. I stort sett ingenting har hänt när det gäller att förbättra samhällets möjligheter att ingripa mot denna allvarliga kriminalitet, detta allvarliga hot mot samhällsekonomin, detta allvarliga hot mot en sund och väl fungerande marknadsekonomi. Den ekonomiska brottsligheten har nu tagit sig sådana proportioner att den hotar grundvalarna för en sund marknadsekonomi och i grunden också utgör ett hot mot det demokratiska samhällsskicket. I flera branscher har brottsligheten blivit en del av förutsättningarna för näringsverksamheten. Det gäller exempelvis taxibranschen och hotell och restaurangbranschen. Inom dessa verksamhetsområden förekommer också rena maffiametoder och beskyddarverksamhet. miljarder kronor. Skalbolagsaffärer, konkursbedrägerier, brottslighet i samband med bank och finanskrisen och momsbedrägerier är alla exempel på olika former av ekobrott. Den ekonomiska brottsligheten leder inte bara till en snedvridning av konkurrensen i marknadsekonomin. Den leder också till att det blir svårare att genomföra en rättvis fördelningspolitik. Hederliga medborgare får betala högre skatter och avgifter än vad som annars hade varit nödvändigt. Om människor upplever att vissa personer kan undandra sig att bidra till att finansiera vår gemensamma sektor, finns det också en uppenbar risk att skattefiffel och svartarbete sprider sig. Härigenom hotas samhällssolidariteten. En tredje faktor som jag menar utgör en viktig grund för att vi med kraft måste bekämpa den ekonomiska brottsligheten är rent samhällsekonomiska aspekter. En framgångsrik kamp mot den ekonomiska brottsligheten skulle ge samhället betydande merintäkter, betydligt ökade skatteinkomster. Lindbeckkommissionen räknade med 10 miljarder kronor som var möjliga att dra in med ökad kraft i attackerna i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Socialdemokraterna har lagt fram konkreta förslag i riksdagen gång på gång för hur vi skall kunna gå till offensiven på det här området. Vi har föreslagit 100 miljoner kronor mer till skattemyndighet, polis, åklagare och kronofogdemyndighet. Vi har föreslagit en ny organisation med sex ekorotelregioner, som kan kraftsamla och där man kan samarbeta mellan myndigheterna i kampen mot ekobrottsligheten. Vi har föreslagit en rad lagstiftningsåtgärder. Men på punkt efter punkt har vi under det här riksdagsåret blivit nedröstade i kammaren av den borgerliga majoriteten, inkl. Ny demokrati. Jag måste säga att jag är utomordentligt förvånad över att regeringen inte har velat lyssna på oss när så många andra i samhället känner upprördhet och är bittra och förtvivlade över den situation som i dag gäller i fråga om den ekonomiska brottsligheten och den svarta ekonomin. Regeringens passivitet är både märklig och förvånande. Det borde ha legat i regeringens intresse, särskilt en regering som står näringslivet nära, att se till att vi fick en väl fungerande marknadsekonomi där oseriös verksamhet bekämpades. Vi har i finansutskottets betänkande nu upprepat våra krav på konkreta åtgärder mot ekobrottsligheten. I reservation 54 kräver vi ytterligare 25 miljoner till skattemyndigheternas kontrollverksamhet. I reservation 55 kräver vi ett samlat program mot den ekonomiska brottsligheten med den inriktning som jag nyss har angivit. I reservation 58 kräver vi ökade resurser till polis, åklagarmyndighet och kronofogdemyndighet med sammanlagt drygt 70 miljoner kronor. I reservation 59 föreslår vi införande av en avgiftsfinansierad skatterevision. Ett sådant system skulle göra det möjligt för oss att få till stånd en effektiv granskning av företagens deklarationer och ekonomi, inte som nu en granskning som man som företagare riskerar att råka ut för en gång vart trettionde eller fyrtionde år. I reservation 60 föreslår vi återinförande av skatteflyktsklausulen. Jag yrkar bifall till de här reservationerna, men jag måste säga att jag har inte särskilt stort hopp om att något av regeringspartierna skall vara berett att ställa sig bakom de konkreta förslag som vi på nytt vill ha ställda under riksdagens prövning. Herr talman! Låt mig avslutningsvis i den här frågan ta upp Ny demokratis agerande. Ny demokrati för ett dubbelspel i denna fråga som i så många andra frågor. Ny demokrati försöker utåt ge sken av att man har ett äkta engagemang, att man vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten och att man är det enda partiet som vill ta krafttag på det området. Jag hörde Ian Wachtmeister i partiledardebatten i dag. Han sade att Ny demokrati vill komma åt den ekonomiska brottsligheten. Ian Wachtmeister kan då börja med att rösta för de socialdemokratiska reservationerna i dag, för de innehåller konkreta åtgärder på det området. I söndags såg jag Bert Karlsson i Aktuellt Speciellt. Då gav han sken av att Ny demokrati är det enda parti som driver frågorna om den ekonomiska brottsligheten. Så sent som den 21 april sade Bert Karlsson här i kammaren att han hade ett äkta engagemang mot den ekonomiska brottsligheten, men då var han inte beredd att gå från ord till handling. Jag undrar om Bert Karlsson är beredd att gå från ord till handling i dag. Jag tycker att Ny demokrati bör ta sig en ordentlig funderare kring varför man pratar så mycket och gör så litet. Herr talman! Det dröjer någon timme innan voteringen äger rum. Ny demokrati kan ägna den timmen åt att fundera på om man inte skall biträda Socialdemokraternas förslag. Gör man inte det, är partiets trovärdighet förbrukad också i frågan om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Jag tänker tala om anslag till folkbildningen. miljoner kronor, som motsvarar 10 000 extraplatser inom folkhögskolorna. Det kärva arbetsmarknadsläget motiverar också enligt regeringen ytterligare 100 miljoner kronor för arbetsmarknadsanpassad utbildning genom folkhögskolor och studieförbund. Det är glädjande att regeringen har insett betydelsen av satsningar på folkbildningen. Folkhögskolan och studieförbunden har goda förutsättningar att göra mycket bra insatser. Men vi minns regeringsförslaget om neddragningar på 300 miljoner kronor som skapade en av de största påtryckaraktioner vi har upplevt på senare år. Resultatet av dessa aktioner blev att 100 miljoner kronor extra anslogs under innevarande verksamhetsår för att arbetslösa skulle få möjligheter att studera på en folkhögskola eller i ett studieförbund. Det är Folkbildningsrådet som fördelar dessa 100 miljoner kronor lika mellan studieförbunden och folkhögskolorna.

Det är med glädje vi kan konstatera att samarbetet mellan studieförbund och folkhögskolor i många fall fungerar mycket bra. Handikapp och invandrarorganisationer samt andra organisationer har deltagit aktivt i verksamheten. Givetvis har även många fackförbund engagerat sig och medverkat till att arbetslösa medlemmar kommit till kurserna. Av rapporterna kan man se att många kurser har vänt sig speciellt till arbetslösa kvinnor och invandrare. Folkbildningsrådet räknar med att tillsammans över 7 000 elever har deltagit i de längre kurser som genomförts via de särskilda anslagen. Det är alltså ett mycket gott resultat. Studieförbunden har också genomfört en rad intressanta och kvalificerade verksamheter som betytt och betyder mycket för de arbetslösa. Folkbildningsrådet har här uppskattat att studieförbunden nått minst 30 000 nya deltagare via de särskilda medlen. Jag har själv sett hur människor skaffat sig kunskaper och därmed stärkt sitt självförtroende. Jag har mött många arbetslösa som vittnat om betydelsen av att man kunnat vara med i olika aktiviteter. Låt mig ta några exempel. Det har i studieförbundsregi genomförts baskunskapsskola för arbetslösa kommunalarbetare. Den har varit speciellt riktad till lågutbildade medelålders kvinnor. Det har varit kurser för arbetslösa med läs och skrivsvårigheter. Det har varit olika kurser för långtidsarbetslösa. Speciella kurser för handikappade och invandrare har också genomförts. Det har även varit kurser för ungdom i glesbygd. Studieförbunden finns ju på i stort sett varje ort i vårt land. Inom kulturområdet finns flera kurser med inriktning på olika konstarter, t.ex. flera teaterkurser. Det finns nu många bevis på att folkhögskolor och studieförbund gör ett mycket gott arbete. Därför är det glädjande att regeringen nu föreslår extra bidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet som fördelar anslagen bedömer att dessa särskilda medel kommer att förbrukas. Folkhögskolorna har redan nu planerat nya kurser som ger möjlighet att anta över 10 000 extra studeranden under 1993/94. Folkhögskolorna har knappt möjlighet att ta emot så många fler elever. Men studieförbunden däremot har fortfarande brist på resurser och skulle kunna göra större insatser. Ett resurstillskott nu till studieförbunden ger därför ett gott och mera omedelbart resultat. Arbetslösheten är katastrofal. De drabbade riskerar att tappa självförtroendet och att passiviseras. Vi vet att många som är eller riskerar att bli arbetslösa ofta saknar utbildning utöver folkskola eller grundskola. En av folkbildningens uppgifter är att ge kompletterande utbildning just för korttidsutbildade. Folkhögskolor och studieförbund har visat att det klarar den uppgiften. Nu måste vi använda den speciella resurs som folkbildningen är. Därför har vi socialdemokrater föreslagit att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs folkbildningen. Jag yrkar bifall till reservation 31.

Herr talman! Lars Hedfors talade om luft i besparingar här för en liten stund sedan. Det var just det jag tänkte tala om. Jag tänkte nämligen kommentera det förslag eller det räkneexempel som Socialdemokraterna har om att spara en miljard kronor på jordbrukets område. Jag ser det som ett räkneexempel för att kunna visa att man kan spara en miljard och täcka de kostnader som man drar på sig i andra sammanhang. Jag kan knappast se det som ett seriöst menat förslag. I så fall är det allvarligt. Man lägger ett förslag om att minska arealstödet från 700 kronor till 500 kronor per hektar. På det sparar man 248 miljoner kronor enligt de beräkning som jordbruksutskottet har gjort när vi har yttrat oss över det här förslaget. Samtidigt föreslår man att det skyddade pris som spannmålen har skall sänkas från 1:05 till 90 öre. Det här innebär inte någon besparing i statskassan eftersom de pengar som skulle bekosta en eventuell kostnad för statsmakterna i det här sammanhanget tas från annat håll, nämligen på de avgifter som redan har kommit in. Men om man nu gör dessa förändringar, är det rimligt att man ger jordbrukarna möjlighet att gå in i omställningsstödet och avsätta areal i omställning eftersom förutsättningarna för den produktion som man har helt och hållet ändras. Om detta sker kan det helt plötsligt bli så att de 248 miljoner som statens kostnader skulle minskas med genom att arealstödet ändras, egentligen blir en högre kostnad. 100 000 hektar ytterligare i omställning är en kostnad för staten på 400 miljoner kronor. Man får alltså ett minus där i stället för ett plus. Men för att vara generösa kan vi räkna det som noll. Dessutom vill Socialdemokraterna förändra de prisregleringsavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel som riksdagen beslutade om att ta bort i höstas. De vill göra om dem till miljöavgifter. På det sättet skulle man ta in 400 miljoner kronor till statskassan. Det är riktigt. Men enligt de lagar vi har på det här området skall avgifter betalas tillbaks till den näring som de tas ifrån. Det innebär alltså att dessa pengar måste användas inom jordbrukssektorn. På det sättet innebär det ingen besparing för statskassan. Summan av besparingen blir noll där med. Detta är luft i besparingar som Lars Hedfors talade om nyligen. Det är det socialdemokratiska förslaget som vi har debatterat här i dag. Om man skulle göra så som antyds att man möjligtvis kan göra, nämligen att förvägra jordbrukarna att gå in i ett omställningsstöd när situationen nu så radikalt förändras, skulle man möjligen kunna spara dessa 248 miljoner kronor. Om lagstiftningen görs om så att dessa avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel blir en skatt i stället, skulle man även kunna dra in dessa 400 miljoner kronor. Då börjar vi närma oss miljarden. Men jag vill påstå att detta är ett orimligt och oetiskt förslag. Man sätter en yrkesgrupp i en mycket besvärlig, i princip ohållbar, situation. Jag har svårt att tro att Socialdemokraterna skulle vara så oansvariga i ansvarig ställning. När man kan laborera med siffror i en oppositionssituation kan man bete sig på det här sättet. I annat fall måste jag tyvärr konstatera att i Socialdemokraternas Sverige finns det inte plats för bönder. Det skulle vara mycket allvarligt. Resultatet av det skulle bli att vi får importera mer och mer mat. Det skulle vara mat av lägre kvalitet och till en ganska stor kostnad som skulle skapa obalanser både i bytesbalans och handelsbalans. Den produktion som jordbruket faktiskt representerar är inte obetydlig i sammanhanget. Det rör sig om bortåt 100 miljarder kronor. Vi skulle få ett igenväxande landskap när vi inte har en jordbruksproduktion. Det är något som de allra flesta svenskar inte vill ha. Om vi skall klara det på något annat sätt kommer det att kosta oerhörda summor. Vi kommer att få en döende landsbygd. Vi har ju en aktivitet för att hela Sverige skall leva. Socialdemokraterna har åtminstone ibland sagt sig vilja sträva efter det, även om debatten i dag kanske inte alltid visar det. Detta var ett litet exempel på hur Socialdemokraterna tänker spara pengar. Det är något som jag vill betacka mig för. Jag förutsätter att det inte heller kommer att genomföras. Tack, herr talman.

Herr talman! Jag vill först kommentera det Lennart Brunander sade. Jag delar i princip hans uppfattning när det gäller det sätt på vilket Socialdemokraterna har föreslagit en minskning av jordbruksstödet. Den uträkning de har gjort är befängd och saknar verklighetsförankring. Däremot är det mycket möjligt att man skulle kunna sänka bidragen till jordbruket om man samtidigt vidtog åtgärder som gjorde kostnaderna lägre för jordbruket, dvs. att man tog bort en del av de kostnader och avgifter som finns. På det sättet skulle det gå att minska subventionerna, men knappast på det sätt som Socialdemokraterna har sagt. Herr talman! Många har i denna debatt talat om budgetförstärkningar. Man har ansett att det finns två vägar för att uppnå detta. Det ena är att öka intäkterna, dvs. att öka skatterna eller andra intäkter. Det andra är att minska utgifterna på olika sätt. Det finns ett annat sätt att förstärka budgeten. Det har egentligen berörts enbart av en talare. Det handlar om att täta de läckor, dvs. behålla de medel, som försvinner ur statskassan genom fusk och ekonomiska brott. Det har hittills inte fått särskilt mycket utrymme. Den svarta sektorn i Sverige är omfattande. Bidragsfusk eller lagligt s.k. bidragsarbitrage är en väl utvecklad vetenskap i Bidragssverige. Momsfusket är välkänt. Ett okänt antal människor bor och verkar i Sverige men betalar inte svensk skatt. Det kan röra sig om uppemot 20 000 personer som undanhåller skatter på i storleksordningen 3-- Den ekonomiska brottsligheten, som är särskilt koncentrerad till storstäderna, har vuxit till ett stort samhällsproblem. Det står helt klart, att med nuvarande resurser och resursanvändning håller ekonomiska brottslingar ett betryggande försprång till brottsbekämparna. Storleken på den svarta marknaden kan uppgå till 100--150 miljarder kronor per år. JUSEK -- vilket står för Förbundet för jurister, samhällsvetare och ekonomer -- har i tio punkter föreslagit åtgärder som skall leda till en minskning av den ekonomiska brottsligheten. Vi ställer oss bakom de åtgärdsförslagen. Genomförs åtgärderna enligt deras förslag beräknas vi på sikt kunna tillföra statskassan 10 miljarder per år. Detta är en avsevärt större inkomst till staten än vad regeringen beräknar med det program man har aviserat. Regeringen avser att till hösten återkomma med en rapport om vilka åtgärder som skall vidtas. Det tycker vi är bra. Jag anser att regeringen då bör utgå ifrån de förslag som JUSEK har lagt fram. Vi har redovisat dessa förslag i vår motion, och vi har också reserverat oss till förmån för de åtgärderna. Det nuvarande socialförsäkringssystemet inbjuder genom sin konstruktion till otillbörligt utnyttjande. Man kan optimera sina bidrag från olika försäkringar, eftersom dessa utdelas utan någon inbördes kontroll. Svenskens moral har eftersatts, och många drar sig inte för att uppge falska uppgifter. Detta måste kunna beivras då det egentligen inte är någonting annat än bedrägeri. Skattebetalarnas inkomstöverföringar till hushållen uppgår till 380 miljarder kronor, varav ca 130 miljarder i kategorier som är särskilt utsatta för fusk. Det behövs en bättre samordning. En försiktig bedömning ger vid handen att ca 10 % miljarder kronor, kan sparas genom att t.ex. upprätta ett allmänt register för utdelade understöd och ersättningar. Det skall t.ex. inte vara möjligt att uppbära statlig lönegaranti, arbetslöshetsunderstöd och sjukpenning samtidigt. Registret bör naturligtvis vara sekretessbelagt och enbart kunna användas i syfte att uppdaga fusk. Vid upptäckt av misstänkt bidragsfusk skall frågan därefter överlämnas till behörig myndighet för åtgärd. Det är viktigt att lagar följs. För att lagar skall kunna följas tror vi att det är nödvändigt att öka respekten för de lagar vi har. Det är alltså fråga om moral och etik. Sedan jag började skolan år 1951 har det skett en gradvis förändring, vilket jag har fått lära mig under årens lopp. Gradvis har det blivit comme-il-faut att lura systemet och att utnyttja det i den mån man kan. Åker man fast är det bara tough luck. Jag tycker att det är fel att resonera på det viset. Man uppmanas till att utnyttja systemet på olika sätt, och man matas med doktrinen: Om jag gapar, skall det flyga stekta sparvar i munnen på mig. Om det inte gör det är det statens fel. Den sortens tänkande vänder jag mig mycket kraftigt emot. Om t.ex. kds i regeringen skulle få ett större genomslag för sina höga normer i fråga om moral och etik, kan det resultera i att man på något sätt driver en kampanj för förändring i landet för att öka moralen och etiken och skapa en större förståelse för lagar. Om man gjorde detta skulle man i varje fall få Ny demokratis stöd. Det åtgärder mot ekobrott och bidragsfusk som jag här har nämnt ger potentiellt 25--30 miljarder för staten, vilket är ett avsevärt belopp. Jag vill också bemöta det Lars Hedfors sade. Han ironiserade enligt min mening om att turistmomsen nu kommer att sänkas. Han sade bl.a. att det betyder att det blir lägre pris på Sheraton men dyrare att bo. Alla pengarna hamnar i fel fickor. De hamnar alltså i småföretagarnas fickor i industribranschen. Jag tycker att detta är utomordentligt belysande för Socialdemokraternas sätt att se på den privata företagsamheten. Man misstänkliggör den i stället för att se möjligheterna. Man ser inte den potential som finns i en utveckling av den svenska turistindustrin. Turistindustrin är världens snabbast växande industri. Man misstänkliggör i stället och säger: Detta har ingen verkan, eftersom alla anläggningar redan är belagda. Det är ett kortsiktigt och kortsynt sätt att se det. Detta kommer att få stor betydelse. Det kommer att skapa en mängd nya arbeten inom turistindustrin. Det skickar framför allt mycket viktiga signaler till omvärlden om att Sverige är ett land där man kan turista till en hyfsad penning. Samma sak gäller grundavdraget. Om det sker en skatteökning för alla personer med inkomster över den s.k. brytpunkten, och det uttryckt i absoluta pengar blir lika mycket för den som tjänar 250 000 som för den som tjänar en miljon om året, betyder inte detta att det är dåligt. Bara för att man inte vill följa den linje som Socialdemokraterna uppenbarligen vill följa, med marginalskatteökningar över hela linjen, betyder inte detta att systemet är dåligt. Det är en mycket egendomlig inställning.

Herr talman! Nu var det prat, prat, prat igen, Christer Windén, men ingen handling. Det är inte nya kommissioner och förhalning som behövs när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi behöver fatta konkreta beslut nu. De besluten skulle gärna ha kommit för ett eller två år sedan. Vi behöver inte ytterligare förhalning, Alla initierade bedömare vet vad som behöver göras. Det som behöver göras är just de konkreta åtgärder som Socialdemokraterna har föreslagit. Det behövs en ny organisation för ekobrottsbekämpandet, en upprustning av polis-, åklagar och kronofogdemyndigheternas resurser, lagstiftningsåtgärder, skärpta möjligheter till skatteindrivning och ökade anslag till skattemyndigheterna. Det är det som behövs, och det är det vi socialdemokrater har föreslagit i konkreta motioner. Christer Windén och nydemokraterna är uppenbarligen inte beredda att rösta på dessa förslag. Det ni röstar på är en ny kommission, förhalning och tillkännagivanden. Nu har ni möjlighet att rösta igenom stora delar av det förslag som JUSEK har presenterat och som jag tyckte att Christer Windén uttryckte sympati för i talarstolen. JUSEK har sagt att man skall tillföra skatteförvaltningen, åklagarväsendet och polisväsendet resurser som öronmärks för den ekonomiska brottsligheten. I ett första skede bör kvalificerade revisorer anställas i Stockholm, Om ni tillstyrker det, så tillstyrker ni en av punkterna i JUSEK:s program, vilket Christer Windén så varmt omhuldar i talarstolen. En annan punkt i JUSEK:s program är att man skall ge klara entydiga signaler till myndigheterna. Vi har en reservation där vi tar upp också den frågan. Ni har möjlighet att förverkliga ytterligare en punkt i JUSEK:s program om ni yrkar bifall till den reservationen. Nej, Christer Windén, det är prat, prat, prat och ingen handling. Det är i mångt och mycket betecknande för Ny demokrati.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tycks ha den uppfattningen att de enda som begriper något i denna kammare är Socialdemokraterna. Jag beklagar den inställningen. Det vi har reserverat oss till förmån för är ett samlat program. Det är alldeles riktigt att det är JUSEK:s program. Jag talar mig varm för det, och det står jag för. I reservationen föreslår vi ett komplett program som motsvarar det som JUSEK har gjort. Jag tycker att det skulle vara minst lika bra att Lars Erik Lövdén röstar för våra motioner som att jag röstar för hans. Då skulle vi gemensamt uppnå precis det både han och jag önskar.
Herr talman! Rikskriminalens ekorotel, som i dag i Rapport meddelade att man inte kunde ta sig an en stor ekobrottshärva därför att man inte disponerade resurser i rimlig tid, är inte betjänt av en ny kommission. Den är inte betjänt av förhalning. Det den är betjänt av är att få resurser nu. Det tar vi socialdemokrater upp i en reservation, Christer Windén, som ligger nära eller t.o.m. helt stämmer överens med de förslag som JUSEK har presenterat. Men ni vägrar vara med om att genomföra det. Ni vill vänta och se. Jag tycker att det är beklämmande att nydemokraterna inte kan se till att det som de pratar om i talarstolen också är det de röstar för när vi väl går till omröstning i kammaren.
Herr talman! Det är väldigt konstigt att jag skall behöva upprepa det igen. Vi står bakom JUSEK:s förslag. Vi röstar för att JUSEK:s förslag skall genomföras. Jag uppmanar Lars-Erik Lövdén att rösta med oss, om han menar att han också står bakom JUSEK:s förslag.

Herr talman! Jag skall helt kort avge en röstförklaring för Vänsterpartiets del. Det gäller mom. 104 om Invandrarverkets förläggningskostnader. De besparingar i flyktingmottagningen som i dag gjorts har varit helt inriktade på att krympa utrymmet för de asylsökande genom minskade dagbidrag, minskad tillgång till sjukvård o.d. Men för en större och för oss mera acceptabel besparing krävs det att Invandrarverket i sin nuvarande form läggs ner och att en statlig mindre verksamhet inrättas för administrationen av exempelvis slussar och förvarslokaler. Förläggningsverksamheten behöver decentraliseras till kommunerna, och det behövs en ersättningsmodell ungefär som när det gäller flyktingmottagningen.

De här partierna har inte kunnat enas, så det finns två reservationer. Vi i Vänsterpartiet kommer därför att lägga ner våra röster.